I anslutning till vad som uttryckligen stadgas i regeringsformen har utvecklats en informell samrådsform genom att information lämnas till ledarna för de partier som är representerade i utrikesnämnden. Det är en sedan länge tillämpad praxis, som enligt min mening är rimlig i de sällsynta och ofta mycket brådskande fall som detta gäller. Vid övriga partiledaröverläggningar är ledarna för samtliga riksdagspartier inbjudna att delta.
Herr talman! Den 14 april besvarade statsministern en fråga som jag hade ställt angående partiledarinformationen den 10 april. Statsministern anförde då att miljöpartiet inte borde informeras, eftersom partiet inte var representerat i utrikesnämnden, vilket var ett sällsynt dåligt argument. Jag anser att detta argument är lika dåligt i dag som det var då. Det finns inte någonting som hindrar regeringen att ge alla partierna information, samma information. Det kommer tydligen att även fortsättningsvis förhålla sig så, att de tre borgerliga partierna kommer att informeras, medan vpk och miljöpartiet får stå utanför. Jag tolkar statsministern som att information även i fortsättningen kommer att ges till partierna efter storleksordning. Det måste vara ett rimligt krav att alla partier får samma information och samma underlag för sitt politiska agerande. Om det gäller känsliga frågor där rykten förekommer och misstänksamhet råder, som var fallet den 10 april, borde det vara naturligt att sprida informationen för att öka förtroendet och ta död på rykten och undanröja misstänksamhet. Jag menar att det är en fara för demokratin när inte alla riksdagspartier informeras. Det demokratiska beslutsfattandet riskerar i så fall att bli en kuliss. Logiken kräver att även miljöpartiet de gröna skall få ta del av informationen.
Herr talman! Med anledning av Claes Roxberghs inlägg vill jag säga att jag tror att jämfört med regeringarna i andra länder visar den svenska regeringen mycket stor öppenhet mot oppositionen. Regeringen lämnar en hög grad av information på en lång rad områden. Vi har också i vårt land en långt driven offentlighetsprincip. Återigen vill jag säga att jag tror att vi i detta avseende har gått längre än de flesta andra länder. Jag håller inte med Claes Roxbergh när han säger att man i alla situationer måste informera om allting för att ta död på rykten som sprids. Även i Sverige är det av vitalt intresse att vissa uppgifter som är av särskild vikt för landet kan hållas hemliga. Det är därför som utrikesnämnden har inrättats, och det är därför som det finns en tystnadsplikt för utrikesnämndens ledamöter. Detta är orsaken till att denna praxis har utvecklats, dvs. att partiledarna för de partier som är representerade i utrikesnämnden informeras när det gäller särskilt känsliga fall.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka statsministern, men jag skulle kunna tolka honom så, att statsministern menar att miljöpartiet de gröna inte skulle kunna klara tystnadsplikten, inte kunna hålla tätt med hemliga uppgifter, vilket jag menar att man självfallet skall göra. Det är naturligtvis så, att om fler parter är informerade minskar misstänksamheten. Därmed inte sagt att uppgifterna skall komma ut. Hemliga uppgifter skall givetvis förbli hemliga uppgifter.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig om den regering jag tillhör är obunden av riksdagsbeslut som fattats utan stöd av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Hadar Cars syftar på riksdagsbeslutet om att de svenska utsläppen av koldioxid inte bör öka. Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen avser föreslå riksdagen att riva upp sitt tidigare fattade beslut om ett tak för koldioxidutsläppen. Svaret på Hadar Cars fråga är givetvis nej. Däremot anser jag att en strategi för minskad klimatpåverkan varken bör begränsas enbart till koldioxidutsläppen eller enbart till energisektorn. Till Gunnar Hökmark vill jag säga att naturvårdsverket har regeringens uppdrag att föreslå en strategi för minskad klimatpåverkan. Resultatet av detta arbete och annat utredningsarbete kan ge oss anledning att skärpa formuleringarna i riksdagens beslut, bl.a. så att vi kan ställa krav på andra klimatpåverkande gaser än koldioxid. Den svenska regeringen har tagit initiativet till förhandlingar som syftar till ett globalt klimatavtal. Arbetet för att förbereda ett sådant avtal pågår nu för fullt. Målet är att en klimatkonvention med bindande åtaganden om att begränsa klimatförändringar skall antas vid FN:s andra globala miljökonferens år 1992 i Brasilien. Koldioxid är en utav flera klimatgaser. De andra är freoner, metan, dikväveoxid samt ytterligare några gaser. Freoner anses ha 10 000-20 000 gånger större inverkan på klimatet än koldioxid. Jämte koldioxid är freoner den betydelsefullaste bland klimatgaserna. Freoner utgör också det allvarligaste hotet mot ozonskiktet. Avvecklingen av freonerna har alltså stor betydelse både för kampen för att rädda ozonskiktet och för kampen mot klimatförändringar. Sverige var det första land i världen som lade fram en avvecklingsplan för freoner. Miljöavgiftsutredningen föreslår i sitt betänkande att Sverige återigen tar tätpositionen för att som första land i världen fastställa en koldioxidavgift. Enligt utredningens beräkningar kommer de föreslagna miljöavgifterna att minska de årliga utsläppen av koldioxid med 5-10 miljoner ton jämfört med den förväntade utvecklingen fram till sekelskiftet. Detta utgör 8-16 96 av dagens totala utsläpp. Riksdagen kommer att få ta ställning till dessa förslag i en proposition som regeringen avser att lägga fram under våren 1990. Min uppfattning är att de svenska utsläppen av klimatgaser kan minska betydligt till sekelskiftet.
Herr talman! Statsrådets svar går förbi i varje fall den fråga som jag ställde. Det finns när det gäller energipolitiken vissa ramar, som är givna av riksdagen. En av dessa ramar är beslutet att de svenska utsläppen av koldioxid inte skall öka — det är allmänt känt att dessa utsläpp är den största boven bakom drivhuseffekten. Vi vet att de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen röstade emot detta beslut. De motsatte sig ett så kraftfullt beslut. De reserverade sig i stället till förmån för ett mjukare beslut som innebar att koldioxidutsläppen kunde öka, men riksdagen sade nej, koldioxidutsläppen skall inte öka. Nu går statsrådet Dahl ut och säger i det ena uttalandet efter det andra att det blir svårt att uppfylla kraven enligt detta beslut. Det är inte säkert att vi klarar av att minska utsläppen. Det är möjligt att de ökar under 1990-talet, men kanske inte på lång sikt. Men riksdagen har fastställt att koldioxidut släppen inte skall öka. Statsrådet talar för den socialdemokratiska reservationen angående koldioxidutsläppen som riksdagen avslog. Då frågar jag: Skall det gå till på det sättet? Är det inte en regerings uppgift att genomföra det som riksdagen beslutar? Om regeringen finner att den inte kan göra det, går den till riksdagen och begär att få ändrade direktiv genom att säga att det inte är möjligt att förverkliga riksdagens beslut. Vi kan inte se hur vi skulle kunna förverkliga det. Riksdagen ändrar då kanske sitt beslut så att regeringen får gehör för den politik som regeringen vill föra. Om så inte sker måste faktiskt regeringen följa riksdagens beslut. Om den finner sig vara förhindrad att göra det, bör den i så fall lämna åt någon annan att försöka fullfölja beslutet. Är det inte så det bör gå till, fru statsråd? Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att statsrådet i dessa avseenden inte har uppfattat hur svensk politik bör läggas upp i en demokrati där riksdagen fastställer ramarna för regeringens handlande. Detta måste gälla även när socialdemokraterna, en minoritet av riksdagen, har röstat emot vad riksdagen i övrigt önskar.
Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Jag kan emellertid konstatera att svaret inte innehöll något bestämt klargörande, eftersom min fråga gällde om regeringen avser eller inte avser att riva upp riksdagens beslut om ett koldioxidtak. Energiministern hänvisade i stället till miljöavgiftsutredningen, som har sagt att koldioxidavgiften kommer att medföra en minskning av de årliga utsläppen av koldioxid jämfört med den förväntade utvecklingen fram till sekelskiftet. Det innebär inget fasthållande vid koldioxidtaket, utan till detta skall läggas att energiministern i olika artiklar och intervjuer har signalerat en vilja att gå ifrån beslutet. Ibland talas det om ett hack i utvecklingen, ibland talar energiministern om att man måste se på växthuseffekten i ett större sammanhang. Detta är ett problem. Så länge Birgitta Dahl undviker att ge ett klart besked fördröjs också en offentlig debatt om den förda energipolitiken i allmänhet och när det gäller dess konsekvenser på koldioxidtaket. Nu hjälper det inte att man hänvisar till internationella konventioner. Om Birgitta Dahl vill vinna någon trovärdighet — vilket hon i dag inte har ens inom sitt eget parti eller inom den krisgrupp som hon numera är medlem av — måste hon kunna göra koldioxidtaket trovärdigt i ett perspektiv där man dels skall börja producera el, med en ökning av fossila bränslen vilket kommer att öka koldioxidutsläppen, dels skall trycka ner elanvändningen, vilket också kommer att leda till en ökning av fossila bränslen. Den fråga Birgitta Dahl bör svara på gäller hur regeringen skall kunna göra koldioxidtaket trovärdigt så länge man inte gör en bestämd deklaration om att man skall leva upp till det.
Herr talman! Det beslut som Hadar Cars och Gunnar Hökmark åberopar fattades inte i anslutning till den energipolitiska propositionen utan i anslutning till den miljöpolitiska propositionen. Det omfattar därför enligt rege ringens uppfattning samtliga samhällssektorer, trafik, industri, energiområdena. Det kräver mycket ambitiöst arbete. Regeringens målsättning — som jag, statsministern och andra vid många olika tillfällen har uttalat — är att vi skall klara detta krav och att vi dessutom måste klara att minska koldioxidutsläppen på det sätt som vårt arbete i de internationella förhandlingarna syftar till. Detta kräver emellertid att man, till skillnad från framför allt Gunnar Hökmark, är beredd att diskutera även andra områden än energipolitiken, dvs. trafikområdet där problemen är mycket stora. Vi tror oss kunna klara detta krav inom energisektorn. Det stora problemet som har gjort att jag har gått ut och sagt, inte att vi skall gå ifrån riksdagsbeslutet, utan att det blir svårt, är utvecklingen på trafikområdet. Gunnar Hökmark och hans parti saknar trovärdighet på det området, eftersom moderaterna har gått emot på alla de punkter där det finns förslag eller beslut om insatser som skulle kunna minska koldioxidutsläppen. Min fråga till framför allt Gunnar Hökmark, men också till Hadar Cars, är därför om ni är beredda att vara med och ta ansvar för de ganska obekväma beslut som måste fattas när det gäller trafikpolitiken, för att vi skall ha en chans att leva upp till besluten om koldioxidtaket.
Herr talman! Detta är riksdagens frågestund med frågor till regeringen. Regeringen får gärna ställa frågor till riksdagen också, men det får ske vid andra tillfällen. Vid det här tillfället är det regeringen som skall svara på de frågor som riksdagen ställer, och inte tvärtom. Birgitta Dahl går ut med det ena uttalandet efter det andra och säger att det inte blir lätt att klara koldioxidmålet och att det blir ett hack, precis som Gunnar Hökmark nämnde, i kurvan under 1990-talet. Senast i den allmänpolitiska debatten här i riksdagen var statsrådet inne på linjen att det är ett mål som det blir svårt att klara, eller möjligen inte går att klara. Jag anser att statsrådet nu en gång för alla måste bestämma sig för om hon är kapabel att klara de mål och riktlinjer som riksdagen har satt upp. Om hon inte är det, måste hon komma tillbaka till riksdagen med ett förslag till ändring av beslutet, så att vi får pröva det. Det finns också ett tredje alternativ, och statsrådet vet vilket jag menar.
Herr talman! Koldioxiden och växthuseffekten utgör de dominerande miljöproblem som vi kommer att möta under 1990-talet. Sverige måste här kunna agera i internationell samverkan med andra länder. Det går då inte att försöka blanda bort korten i diskussionen genom att föra in olika begrepp. Beslutet om koldioxidtaket gäller självfallet hela den svenska sektorn, trafik, energi och andra områden. Sedan 1970-talets början har vi i Sverige faktiskt sammantaget kunnat reducera användningen av koldioxid med en tredjedel på grund av att vi har fört en politik som är den rakt motsatta mot den som Birgitta Dahl nu vill genomföra. Trafiken har visserligen ökat under denna tid, men koldioxidutsläppen har minskat till följd av en effektivare energianvändning. Problemet är således inte trafiken. Problemet skapas av regeringspartiet som genom att avveckla kärnkraften vill föra en politik som är motsatt den politik som har reducerat de svenska koldioxidutsläppen.
Herr talman! Detta var ett mycket avslöjande erkännande från Gunnar Hökmarks sida. Ni vill använda kärnkraft för att kunna låta trafiken fortsätta att utvecklas i fel riktning sett från miljösynpunkt. Jag säger detta med stor bestämdhet mot bakgrund av att ni har gått emot förslag till höjda kostnader för fossilbränslen, t.ex. bensin, och ni har gått emot förslag till hastighetsbegränsningar på vägarna. Det gäller förslag som skulle kunna bidra till att minska trafikens miljöbelastning. Jag har vid flera tillfällen sagt att det riksdagsbeslut som fattades förra året behöver utvecklas. Det har också begärts av riksdagen. Det har begärts att regeringen skall lämna ett förslag till en samlad strategi på det här området. Vi arbetar med detta, och regeringen kommer att göra en redovisning. Då kommer sanningens minut. Då kommer det att visa sig om moderaterna bara vill använda det här i sin kärnkraftspropaganda eller om de är beredda till verkningsfulla insatser även om det inte är populärt.
Herr talman! Varje svensk släpper i genomsnitt ut dubbelt så mycket koldioxid per år som genomsnittspersonen på jorden. Vi har således ett betydande ansvar för den skadeverkan på luften med temperaturhöjningar i klimatet som vi nu kan skåda. Från folkpartiets sida tycker vi att det är oerhört viktigt att vi i alla fall inte ökar de här utsläppen. Statsrådet har nu en möjlighet att klart och entydigt, utan att gå förbi frågan och tala om andra saker, säga att regeringen är bestämd när det gäller att hålla målet och att leva upp till riksdagens intentioner. Statsrådet bör säga att hon fortsättningsvis inte skall tala om hack i kurvan och att det kommer att bli svårt, utan att hon kommer att klara det här och att regeringen har bestämt sig för att göra det. Säg det nu, så är diskussionen från min sida avslutad.
Herr talman! Birgitta Dahl försöker hela tiden blanda bort korten i den här diskussionen. Problemet är — oavsett vilken utveckling trafiken får under de kommande tjugo åren — att ni genom er avvecklingspolitik kommer att medverka till att utsläppen av koldioxid i Sverige, bara genom produktionen av elkraft, kommer att öka med 12 96. Det är resultatet av de siffror som Birgitta Dahl hänvisade till i våras. Det skulle i så fall kräva att var tredje bil och lastbil skulle tas ur trafik, om bilismen i det svenska samhället skall betala för Birgitta Dahls energipolitik. Det är bättre att Birgitta Dahl ger ett klart besked i frågan. Skall den svenska bilismen, frånsett alla andra åtgärder som måste genomföras, betala för er avveckling så att var tredje bil och lastbil tas ur trafik?
Herr talman! Den strategi för energiomställningen som vi arbetar med innebär, att endast om vi klarar mellan tredjedelen och hälften av hushållningsmålet, kan vi hålla koldioxidutsläppen inom energisektorn konstant. Klarar vi mer, vilket är vår ambition, kan vi minska utsläppen mer. Om vi inte vidtar drastiska åtgärder är och förblir problemet trafiken. Gunnar Hökmark är tvärtom ute efter att köpa trafiken fri lejd från miljökraven genom att fortsätta att använda kärnkraften. Detta är inte ansvarsfull miljöpolitik. Hadar Cars, regeringen kommer att göra sitt yttersta för att se till att riksdagens koldioxidmål kan hållas också på den sektor som riksdagen icke diskuterade, nämligen trafiksektorn. Men för att kunna genomföra en sådan politik behöver vi stöd från minst ett annat parti i riksdagen. Jag utgår från att med det engagemang som Hadar Cars har visat här får vi det stödet från folkpartiet.
Herr talman! ”Regeringens yttersta” är långt ifrån alltid tillfredsställande. Jag skulle vilja ha en klarare markering av att detta är något som regeringen skall göra, och att regeringen skall ta konsekvenserna om den inte lyckas. Jag har inte berört kärnkraftsavvecklingen i denna debatt av det skälet att det skulle föra diskussionen alldeles för långt. Vi vet ju ännu inte alls hur regeringen tänker klara av denna situation. Ni kanske klarar detta med hjälp av vindkraft, bioenergi eller en kombination av hushållning osv. Men skulle ni vilja klara kärnkraftsavvecklingen med hjälp av fossila bränslen, t.ex. naturgas, är det naturligtvis besvärligt. På den punkten hoppas jag att statsrådet delar min uppfattning som, såvitt jag förstår, är fullständigt klar, dvs. att om man använder sig av naturgas, kol och olja, för att ersätta kärnkraften, ökar man koldioxidhalten. Det är väl inte vad regeringen kan tänka sig att acceptera?
Herr talman! Först och främst: Oavsett hur trafiken utvecklas under de kommande 10—20 åren är det helt självklart att utsläppen av koldioxid, denna dominerande växthusgas, kommer att öka mer än den annars hade gjort om avvecklingen inte hade genomförts — t.o.m. i Birgitta Dahls idealiska utvecklingsscenario. Men den strategi som regeringen har när det gäller elanvändningen, dvs. att trycka ned den, kommer att öka användningen av fossila bränslen och kommer att ge oss en sämre energihushållning. Vi har ju kunnat hålla samma nivå på energianvändningen tack vare en ökad elanvändning. Då hjälper det inte att väva in kärnkraftsavvecklingens konsekvenser för växthuseffekten i dimmorna när ni försöker ”damma på” biltrafiken. Vi moderater är beredda på ansvarsfulla åtgärder för att dämpa de utsläpp som finns i det svenska samhället över huvud taget. Men det är helt självklart att inget vinns på att man genomför ett politiskt beslut som konkret kommer att öka utsläppen. Detta är regeringens ansvar.
Herr talman! Jag säger först till Hadar Cars att regeringens strategi för energiomställningen har hushållning i botten. Därefter skall det bli en kombination av biobränslen, vind och naturgas — inte tillsammans med kol och olja för att ersätta kärnkraften, utan för att ersätta i första hand kol och olja och till mindre del kärnkraften. Då kan vi få ekvationen att gå ihop. Gunnar Hökmark, inte förrän den dag moderaterna i praktisk handling visar att de är beredda till långtgående insatser på trafikens område, och därmed helt byter politik, skall jag börja tro på moderaternas seriösa vilja när det gäller koldioxidfrågan. Vii regeringen kommer att arbeta med utgångspunkt i att vi så snabbt som möjligt skall vända den nuvarande utvecklingen, framför allt på trafikens område, för att kunna lösa detta mycket allvarliga problem.
Herr talman! Koldioxidhalten ökar inte när man ersätter kärnkraften med bioenergi, vind osv. Men till varje del vi ersätter kärnkraften med t.ex. naturgas får det till resultat en ökning av koldioxidhalten. Det tycker vi i folkpartiet inte står i god överensstämmelse med det långsiktiga målet att inte bara bibehålla den nivå som nu finns på koldioxidutsläppen, utan även att långsiktigt sänka den till i varje fall genomsnittet på jorden, dvs. till vad jorden tål. Jag tycker att det vore bra om vi kunde få klarhet på den punkten. Statsrådet låter oss litet grand sväva i okunnighet om målet i det avseendet. Men det finns anledning att återkomma till det. Det var synd att statsrådet inte tog tillfället i akt att klart ge uttryck för regeringens inställning när det gäller ambitionen att hålla riksdagsbeslut. Det hade varit bra om så hade skett.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall tolka påståendet att vi inte skulle ta seriöst på koldioxidproblemet som en avsiktlig oförskämdhet mot oss moderater. Den typen av insinuationer bör statsrådet be om ursäkt för. Det som är klart och entydigt i denna kammare är, att det är regeringen som med hjälp av konkreta beslut avser att föra en politik, som i praktisk handling kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp. Avser regeringen att hålla fast vid koldioxidtaket? Innebär det i så fall de brutala tag mot bilismen, som Birgitta Dahl häromdagen talade om i denna kammare, och att ni avser att föra en politik, som kommer att föra undan var tredje bil och lastbil ur den svenska trafiken? Skattehöjningar och dylikt har ni socialdemokrater infört under hela 70 talet. Det har inte minskat trafiken. De nya skattehöjningarna kommer inte heller att göra det. Kommer ni med hjälp av administrativa åtgärder att föra undan en bilism, som motsvarar en tredjedel av dagens trafik?
Herr talman! Jag kommer inte att ta tillbaka ett ord till Gunnar Hökmark. Den politik som moderaterna företräder innebär kraftigt ökade koldioxidut släpp från trafiken plus bibehållen kärnkraft. Vi i regeringen har ingen som helst respekt för den politiken. Det var trevligt att Hadar Cars nu är litet mindre argsint jämfört med det första inlägget. Jag tycker att vi skulle behöva en seriös debatt i denna viktiga fråga. Jag är litet gammaldags, och jag har erkänt att det kan finnas risker för en viss mindre uppgång på trafikområdet innan vi definitivt böjer kurvan. Det är inte en låg ambitionsnivå, utan det är gammaldags hederlighet. Den frågan hade riksdagen inte diskuterat i sitt uttalande förra året. Ambitionen, som Hadar Cars frågade efter, är självfallet att vi skall klara inte bara riksdagens beslut om att koldioxidtaket inte bör höjas, utan att vi skall klara av att minska det.
Herr talman! Statsrådets uttalande i riksdagen så sent som i förra veckan omfattade så att säga hela kakan, dvs. alla koldioxidutsläppen, och var inte begränsat till bilismen. Statsrådet talade då om att det skulle kunna bli svårigheter att klara detta och att man inte kan utesluta en uppgång under 90 talet. Det handlade då inte bara om bilismen, utan det handlade om koldioxidutsläppen i sin helhet. Det finns inget i protokollet som visar att statsrådet enbart talade om bilismen. Det kan vi kontrollera senare. Jag har inte dämpat min ton. Jag tycker att det är dåligt av en regering att utgå från en socialdemokratisk reservation i sitt handlande och inte ambitiöst anstränga sig att klara de mål som riksdagens majoritet har ställt upp. Jag utgår från att statsrådet Dahl fortsättningsvis kommer att tala med utgångspunkt i riksdagsbeslutet och inte i den socialdemokratiska reservationen. Jag uppfattade att hon var beredd att göra det. I så fall anser jag att jag har haft framgång med den fråga som jag har ställt till statsrådet Dahl.
Herr talman! Ärligt talat hade jag inte förväntat mig att statsrådet skulle be om ursäkt för sin oförskämdhet. Jag har tagit del av hennes inlägg i olika debattprotokoll från kammaren i denna fråga under de senaste tio åren. Inläggen har sällan präglats av att statsrådet försöker vara nyansernas mästare. Det intressanta är att vi moderater inte försöker öka biltrafiken. Det är ni som har regeringsansvaret. Det må hända att Birgitta Dahl tror att de skatteökningar, som är ungefär desamma som de ökningar som har genomförts under 70 och 80-talen, kommer att leda till en dämpning av trafiken. Jag tror inte det, utan jag tror att man måste gå andra vägar framför allt genom att förbättra den svenska bilparken. Det är ett förslag som vi moderater på olika sätt har konkretiserat. Kommer regeringen att stå fast vid riksdagens beslut om ett koldioxidtak, eller kommer regeringen att framlägga förslag som innebär ett upprivande av detta beslut?
Herr talman! Det är regeringens ambition att lägga fram ett förslag, som går betydligt utöver riksdagens beslut. Och jag hoppas att herrarna i så fall inte motsätter sig att regeringen upphäver riksdagens beslut.
Herr talman! Jag vill fråga statsrådet vad hon menar med ”utöver”. Hon har hela tiden talat om att regeringen inte kommer att hålla sig innanför detta besluts tak utan kommer att gå utöver det. Nu undrar jag om det var detta som statsrådets senaste inlägg innebar.
Herr talman! Jag skall bara säga att det har varit en lång och i sig intressant ordväxling. Vi moderater kommer nog att välkomna de flesta sakliga och ansvarsfulla förslag som läggs fram på detta område. Men det hjälper inte med olika principdeklarationer från regeringens sida, utan det krävs också att regeringen visar att den vidtar åtgärder som gör dessa deklarationer realistiska och trovärdiga. Problemet med den svenska energipolitiken, och därmed med den svenska miljöpolitiken, är ju att ingen egentligen tror på Birgitta Dahls stolta deklarationer förrän hon omsätter dem i konkreta förslag. Inte ens Stig Malm, som sitter i Birgitta Dahls krisgrupp, tror på dessa deklarationer. Skall energioch miljöpolitiken bli trovärdig, krävs det mer än allmänna löften.

Herr talman! Tom Heyman har frågat mig om jag avser att garantera den elkrävande industrin en säker eltillförsel och en konkurrenskraftig prisnivå på den levererade elströmmen, så att framför allt Sveriges basindustri får möjlighet att verka även i framtiden. Inför kärnkraftsavvecklingens inledning har kraftindustrin nu redovisat projekt som väl täcker elbehovet vid mitten av 1990-talet. Härtill kommer den betydande, ekonomiskt tillgängliga sparpotential som existerar inom elanvändningsområdet. Någon osäkerhet när det gäller tillgången på elkraft behöver därför inte råda. En mycket snabb ökning av den svenska elintensiva industrins elkostnader i förhållande till den internationella prisutvecklingen på el skulle kunna leda till en allvarlig försämring av dessa branschers konkurrensvillkor. Mot den bakgrunden har regeringen tillsatt utredningen om konkurrensvillkoren för elintensiv industri. Den skall redovisa förslag till åtgärder, så att rimliga konkurrensvillkor för dessa industrier kan bibehållas. Regeringen avser att på grundval av utredningsförslagen och remissynpunkter redovisa resultatet av sina överväganden i denna fråga i den energipolitiska propositionen år 1990. Jag vill understryka att det självfallet ligger i industrins intresse att effekti visera elanvändningen för att reducera kostnaderna för energiåtgången. Det är det bästa sätt på vilket industrin kan vidmakthålla och förbättra sin konkurrensförmåga.
Herr talman! Birgitta Dahl säger i sitt svar att kraftindustrin har redovisat projekt som väl täcker elbehovet. Jag kan inte säga att jag har hittat dessa projekt. De redovisade projekten innebär ju i första hand en effektökning i befintliga aggregat och en utökad eldning med fossila bränslen. Detta ger inte någon effektminskning på sikt. Trots att vi har sparat energi och elström sedan 1974 har kurvorna hela tiden gått uppåt. Jag tror att den senaste siffran för förra året visade på en ökning på 2 90. Någon osäkerhet behöver inte råda, säger Birgitta Dahl. Men denna osäkerhet råder, eftersom man inom industrin inte tror på Birgitta Dahls försäkringar. Jag kan som moderat även instämma i Leif Blombergs yttrande tidigare i år där han sade: ”Regeringens energipolitik är inte trovärdig. Vi har hamnat i en dalgång där dimman lagt sig tät och osäkerheten om framtiden breder ut sig.” Osäkerheten är stor. Den är stor i Avesta, i Sundsvall, i Slite och på en rad andra ställen, och industrin kommer naturligtvis att minska sina investeringar. Sverige kommer inte längre att vara ett industriland utan kommer att bli ett andra klassens råvarubaserat land. Levnadsstandarden i Sverige kommer att sjunka. Det är detta som regeringen och Birgitta Dahl strävar efter.
Herr talman! Får jag bara påminna om att Tom Heymans och andras krav på en obegränsad ökning av elanvändningen inte stämmer med de krav som vi måste ställa på oss själva utifrån miljöpolitiska bevekelsegrunder. Det finns inte någon väg udenom längre, utan vi måste lära oss att med bättre användande av våra resurser producera lika mycket eller mer än nu. Det är det som är den nya dimension som vi måste ta till oss. Det är faktiskt också det bästa sättet för industrin att pressa ned sina kostnader. Samstämmigheten mellan det anförande som vi nyss har lyssnat till, i vilket det krävs mer el, och den diskussion som vi nyss hade i koldioxidfrågan är dålig. Det går inte att klara de höga krav som ställs på oss, om vi skall fortsätta att slösa på resurserna på det sätt som vi hittills har gjort.
Herr talman! Jag har aldrig krävt en obegränsad eltillförsel. Jag vet inte vad Birgitta Dahl har fått det från. Men jag och många andra tror inte att vi kan avskaffa hälften av vår energitillförsel utan att det får konsekvenser. Det kommer att få konsekvenser på Sveriges industristruktur. På Billerud kommer man inte att investera i en ny pappersmaskin. Man kommer inte att bygga smältverk i Sundsvall, och man kommer inte att bygga ut cementindustrin i Slite, för att nämna några exempel förutom Avesta som har varit aktuellt. Detta är den situation som vi kommer att uppleva framöver. Är det detta som regeringen vill uppnå?
Herr talman! Jag är inte alls lika pessimistisk när det gäller teknik som Tom Heyman. Det pågår nu t.ex. inom massaoch pappersindustrin avancerat tekniskt utvecklingsarbete. Detta arbete har visat att det är möjligt att reducera energiåtgången i produktionen med 25—40 96. Detta är naturligtvis mycket betydelsefullt för både miljön och industrins egna kostnader, såväl direkt som indirekt genom att en del nybyggnader som pressar upp det genomsnittliga elpriset undviks. Jag tycker att Tom Heyman och andra borde beväpna sig med den sortens teknikoptimism som är kännetecknande för det svenska industrisamhället.
Herr talman! Surahammar sparade väldigt mycket energi. Där minskade man sin effektförbrukning till hälften, men man gjorde det genom att gå över till eldrift i ugnarna. Vasaterminalen, t.ex., är energileverantör till Stockholms energinät, vilket innebär en större elförbrukning. En del säger att vi har sparat en del energi, men vi har sedan 1974 aldrig sparat elenergi. Och ingen har gett någon lösning på det här problemet. Allteftersom kontrollpunkten kommer närmare och blir alltmer innehållslös är tveksamheten stor. Nu ser vi resultatet — industrin lägger sina investeringsplaner på hyllan.
Herr talman! Det som Tom Heyman säger är inte sakligt. Sverige har i dag så god eltillförsel att vi i Sverige kan använda en mycket stor del av den el vi producerar för icke elspecifik användning, t.ex. för uppvärmning eller export. I detta sammanhang finns det goda ersättningar och sådant som vi kan avvara. Den nödvändiga elanvändningen i industrin, inte minst för att förbättra miljön eller för att spara energi totalt, eller inom spårbunden trafik kan vi inrymma; den behöver ingen vara orolig för. Vi är överens om att denna nödvändiga elanvändning skall prioriteras.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag kan garantera att beslutet om en kärnkraftsavveckling senast år 2010 står fast. Mitt svar är ja!
Herr talman! Det var ett mycket kort, koncist och positivt svar. Jag skulle naturligtvis lika kort, koncist och bra kunna säga: bra, då skulle vi inte behöva orda mer om detta. Men eftersom jag har några minuter på mig vill jag ändå fråga om det här också innebär att beslutet om tågordningen tidsmässigt när det gäller påbörjandet av avvecklingen står fast.
Herr talman! Då skulle jag slutligen vilja fråga vad medlemmarna i krisgruppen gör?
Herr talman! Som framgick av de uttalanden som gjordes när krisgruppen offentliggjordes är vår uppgift i krisgruppen att i detalj klargöra hur kärnkraftsavvecklingen skall gå till. Det är ett uttryck för vår vilja att köra denna fråga i botten och se till att de beslut som vi fattar och de handlingar som krävs blir genomförda.
Herr talman! Då får jag tacka så mycket för de uttömmande svaren. Jag förstår att alla vi som när krisgruppen tillsattes var så oroliga, framför allt för att det skulle bli en förhandling, nu kan vara säkra på att så inte är fallet.
Herr talman! Den oro någon kan känna är att vi skulle få en borgerlig regering med moderaterna som största parti. Det är det enda hinder som jag kan se för kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! I det avseendet är vi fullständigt ense. Men jag kan också säga att de krafter som finns utanför parlamentet men som inte är formade i politiska partier, åtminstone är de inte representerade här, också inger stor oro. Vi har ju sett vilken offensiv som nu förs från olika håll för att kärnkraften skall finnas kvar. Men jag vet att vi är ense när det gäller avvecklingen, och vi får väl föra kampen tillsammans.
Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig när regeringen avser lägga fram en avfallsproposition. Inom regeringskansliet pågår för närvarande arbete med sikte på en proposition till riksdagen under innevarande höst. Då Lennart Brunander, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Karin Starrin i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Varför Lennart Brunander blev oroad för att avfallspropositionen inte skulle komma var att den inte var upptagen i den propositionsförteckning som är förannonserad.

Jag vill passa på att koppla på ytterligare en fråga, eftersom jag ställde en fråga till miljöoch energiministern i maj med anledning av en departementspromemoria, där det står att kommunerna skall få ett större ansvar för hanteringen. Kommer propositionen att beröra också denna fråga? Kan vi tro att kommunerna klarar av att hantera även allt miljöfarligt avfall? Jag vet att kommunerna är mycket oroade. Många bedömer att det var en beställning från Renhållningsverksföreningen. Hur ser miljöministern på frågan i dag?
Herr talman! Som Karin Starrin vet skall regeringen inte uttala sig om en proposition förrän den ligger på riksdagens bord. Jag vill bara säga att jag inte ändrat uppfattning i sakfrågan sedan i våras. Jag har stort förtroende för kommunerna.
Herr talman! Jag tror att kommunerna kommer att hitta former och organisation för att hantera detta avfall. Jag vet också att många kommuner redan i dag har ordentliga former för att omhänderta miljöfarligt avfall. Därför tycker jag att vi fortfarande kunde ge kommunerna möjligheter att fortsätta på det sätt som man nu gör, så att vi inte river upp för mycket av de rutiner som håller på att utvecklas och är ganska bra. Som jag har förstått det har problematiken varit att man inte har haft transportmonopolet. Det har man nu fått, och det skulle ju möjliggöra ännu bättre hantering.
Herr talman! Jag tolkar Karin Starrin så att det skulle finnas en ordentlig majoritet i riksdagen för en sådan lösning. Det välkomnar jag.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om ett närmare energisamarbete mellan Norden och EG också kommer att innebära att Sverige öppnas för billig kärnkraftsel från Frankrike. Jag åberopar mitt svar på Gudrun Schymans interpellation 1988/89:155 att detta är en hypotetisk fråga. En utgångspunkt för det svenska energisystemet är att den svenska eltillförseln skall klaras genom egen elgenereringskapacitet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är inte lika förtjust i det som i det förra. Jag är inte lika säker på att vi kan hålla oss utanför marknaden för den billiga kärnkraftsel som Frankrike kommer att erbjuda. Vad som gjorde att jag tog upp frågan igen — vi har ju debatterat den en gång förut — var att jag i somras ägnade mig åt att läsa Nordiska ministerrådets rapport ”Arbetsprogram Norden i Europa 1989-1992” om vad som skall göras. Där står under rubriken ”Transithandel med energi” att transitering från Norden till EG eller omvänt kommer att vara en mycket viktig fråga. Det innebär ju att vi i nordiskt elsamarbete kommer att ha en transitering med EG-marknaden. Då undrar jag på vilket sätt vi kan förhindra att den billiga kärnkraftselen kommer också oss så att säga till godo.
Herr talman! Det har framgått av de ingående diskussioner som jag har fört med EG-kommissariet att det område där motsättningarna är störst inom EG, och där det kommer att ta längst tid innan man ens kan samordna sitt eget handlade, är just energiområdet. Det sammanhänger med en rad faktorer alltifrån olika synpunkter på kärnkraft och fossila bränslen, olika säljarintressen och olika industriers intressen. Min bedömning är alltså att det inte har någonting med dagens verklighet att göra. Men det avgörande svaret, som jag nu upprepar, är att Sverige, inte minst av säkerhetspolitiska skäl som ett neutralt land måste basera sin energiförsörjning på egen produktionskapacitet.
Herr talman! Jag förstår att det vore väldigt bra om det blev så. Det är två saker som jag tycker är viktiga. Det ena är att man säkert kommer att bli överens inom EG om energin. Frankrike har väldigt stora ambitioner. Vi kunde läsa i Dagens Industri i förra veckan hur Frankrike nu lockar de svenska företagen med lågprisel just därför att Frankrike har stor överkapacitet inom kärnkraftsområdet. Det har säkert Birgitta Dahl också läst. En del svenska företag känner sig lockade att etablera sig i Frankrike av just detta skäl. Så den marknaden kommer säkert att flöda. Det andra är att om resonemanget att vi skall vara alldeles självförsörjande skall hålla, då skall vi inte ha något samarbete inom Norden. Skall vi alltså inte ha någon nordelmarknad? Det måste ju Birgitta Dahl mena.
Herr talman! Nordelmarknaden fungerar ju så att man maximerar möjligheterna att producera el billigt och miljömässigt bra. Under överblickbar tid har Sverige varit nettoexportör och därigenom bl.a. sett till att Danmark använt mindre av sin till 99 96 kolbaserade elproduktionskapacitet. Jag bedömer att vi kommer att se den utvecklingen också i framtiden.
Herr talman! Jag är inte lika övertygad som energiministern om detta. Jag kan föreställa mig att vi i Sverige får en situation då också vi importerar el, vid vissa toppar eller liknande. Oavsiktligt, vare sig vi vill det eller inte, kommer vi att bli en del av marknaden för billig kärnkraftsel. Jag kan inte riktigt förstå hur det är möjligt att sätta upp några garantier för att så inte kommer att bli fallet, även om man naturligtvis skulle önska att så inte blir fallet.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig hur kostnaderna för omhändertagande av uttjänta lysrör inte skall komma att belasta hushållen. Med dagens teknik finns påtagliga företagsekonomiska problem i småskaliga återvinningssystem. Trots detta finns det i Sverige i dag en rad olika väl fungerande metoder för återvinning av olika material och produkter. Under senare år har t.ex. återvinning av aluminiumburkar, returpapper och glas ökat kraftigt. Andra system är av äldre datum, t.ex. insamling av järnoch metallskrot och returglas. Nya återvinningsområden är under utveckling för t.ex. blybatterier, PET-flaskor och lysrör. Trots de insatser som görs är situationen långt ifrån tillfredsställande på alla områden. Fortfarande finns mycket att göra vad gäller att underlätta för vanliga människor att öka källsorteringen av avfallet. Genom att ställa krav på kommunerna så att allt fler kommuner ansluter sig till olika återvinningssystem kan kostnaderna för omhändertagande av restprodukter pressas. Men det är inte tillräckligt att utveckla metoder och system för avfallets hantering; en mer genomgripande och bestående minskning av det skadliga innehållet i avfallet kan endast nås genom att farliga ämnen byts ut mot ofarliga redan i produktionsprocesserna. För tungmetaller och andra ämnen, som är helt beständiga och därför kan verka i miljön under mycket lång tid, måste slutmålet vara att tillförseln begränsas så att man med god säkerhet kan förutsätta att inga negativa effekter av betydelse uppstår. Innan en sådan utveckling kommer till stånd, måste miljöfarliga produkter samlas in.
Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern så mycket för svaret. Vi är helt ense om det verkligt viktiga, nämligen att man i första hand måste vidta förebyggande åtgärder när det gäller användningen av miljöfarliga produkter. Det är alltså mycket fint att vi är ense så långt. Men jag har faktiskt inte fått svar på den egentliga frågan: Kommer deponeringen att direkt belasta hushållen? Om det görs genom det allmännas försorg, via skattsedeln, får, så att säga, både de onda och de goda betala. Det är kanske mer rättvist — och det är säkert också effektivare — om den miljövänliga ”deponeraren” inte måste gräva i fickorna efter småmynt för att deponera också dessa på idealismens altare.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig vad jag anser om allvaret i planerna på en väg mellan Ammarnäs och Norra Fjällnäs och på vilket sätt planerna skall bemötas. Frågan berör flera departements verksamhetsområden, inte minst bostadsdepartementet som ansvarar för den fysiska riksplaneringen och naturresurslagen. Det berörda området ingår i Vindelfjällens naturreservat och Tärna-Vindelfjällens s.k. obrutna fjällområde. Enligt 3 kap. 5§ naturresurslagen får inom bl.a. detta fjällområde bebyggelse och anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Enligt uttalanden i förarbetena kan vägar som leder in mot de centrala delarna av områdena medföra en avsevärd påverkan på områdenas karaktär och bör därför inte tillåtas. Eftersom området omfattas av naturresurslagens bestämmelser har det i dag ett tillfredsställande skydd.
Herr talman! Det här går ju mycket bra. Jag får tacka miljöoch energiministern för svaret. Jag förstår att vi kan lita på att ingen väg kommer till stånd i nämnda område i Västerbottens inland. Men jag måste ställa en följdfråga: Hur tänker miljöministern bemöta de exploateringsplaner som finns? Dessa är allvarliga och långtgående. Det handlar om starka krafter. Sorsele kommun och Storumans kommun har velat trycka på, och länsstyrelsen har långtgående planer. Hur skall alltså allt detta bemötas?
Herr talman! Jag har inhämtat att Storumans kommun och Sorsele kommun i en skrivelse till länsstyrelsen har begärt att länsstyrelsen skall bereda frågan om en vägförbindelse och därefter föra den vidare till regeringen för avgörande. Eftersom frågan kan bli föremål för regeringens prövning, får jag av formella, konstitutionella skäl inte föregripa regeringens beslut. Jag vill bara ännu en gång redovisa vad som sägs när det gäller förarbetena till naturresurslagen: Det grundläggande vid avgränsningen av de obrutna fjällområdena var att områdena i princip saknar vägar. För att områdenas orörda karaktär skall bevaras bör huvudprincipen vara att nya vägar inte får anläggas. I förarbetena anges att vägar i ytterområdena som betjänar några enstaka fastigheter eller som behövs för t.ex. rennäringen kan undantas i vissa fall. Vägar som leder in mot de centrala delarna av områdena kan medföra en avsevärd påverkan på områdenas karaktär och bör därför inte tillåtas.

Herr talman! Per Gahrton har frågat utrikesminister Sten Andersson om tillsättandet av en särskild socialdemokratisk analysgrupp inom LO och regeringen för energipolitiken inte påverkar förtroendet och respekten för Sverige som miljöexempel på den internationella arenan. Ansvarsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som skall svara på frågan.
Tillsättandet häromdagen av en särskild socialdemokratisk analysgrupp inom LO/regeringen för energipolitiken utgör ett alarmerande bevis för inre socialdemokratisk splittring och opålitlighet när det gäller att upprätthålla de tre viktiga miljövänliga energibesluten om att avveckla kärnkraften, hejda koldioxidutsläppen och bevara de outbyggda Norrlandsälvarna.
Eftersom det inte är aktuellt att ändra något av de tre miljöbesluten om avveckling av kärnkraften, att inte öka koldioxidutsläppen och att bevara de outbyggda älvarna ser jag inte något skäl till att omvärldens förtroende och respekt för den svenska miljöpolitiken skall påverkas.
Osäkerheten är stor huruvida Sverige verkligen kommer att genomföra sitt uppmärksammade beslut att avveckla kärnkraften. Hur bedömer utrikesministern att detta påverkar förtroendet och respekten för Sverige som miljöexempel på den internationella arenan?
Herr talman! Jag har inget emot att diskutera med Birgitta Dahl, men först trodde jag att utrikesministern var sjuk. Sedan fann jag hans namn längre ned på dagens lista över alla frågor. Jag kan förstå att utrikesministern fick nog av mig vid vår debatt förra frågestunden. Jag diskuterar, som sagt, gärna med Birgitta Dahl. Hon kommer med väldigt kategoriska besked på punkt efter punkt och talar som en riktig miljöpartist i vissa avseenden, och det är mycket trevligt att höra. Men frågan är ändå i det här fallet vad ni gör på den internationella arenan. I Sovjetunionen pågår t.ex. en mycket intensiv debatt om kärnkraften. Det förekommer exempelvis intervjuer med Hans Blix litet då och då i Pravda — detta för att lugna sovjetmedborgarna. Man kan väl säga att Hans Blix har svenskt mandat att resa land och rike, för att inte säga jorden, runt och propagera för kärnkraften. Vad gör ni åt det? Är ni beredda att se till att IAEA inte längre med svenskt stöd kan fortsätta med propagandan för den s.k. fredliga kärnkraften? Financial Times hade häromveckan en specialbilaga om kärnkraften. Där talas det om Sverige dels som ett land som skall avveckla kärnkraften, dels som ett land som levererar kärnkraft och som har industrier som vill leverera ännu mera. Avslutningsvis skriver man: När kärnkraftsdebatten hettas upp i Sverige är det möjligt att socialdemokraterna svarar på sitt gamla klassiska sätt och kommer fram till en kompromiss som lämnar några kärnkraftsverk i drift bortom ”dead-linen” 2010. Det här är ganska viktig information. Den går ut på världsarenan och läses alltså av många människor. Räcker det då verkligen med att Birgitta Dahl gör kategoriska uttalanden här i riksdagen? Vad gör ni alltså för att ute i världen visa att Sverige har fattat det historiska beslutet att överge kärnkraften?
Herr talman! Om jag minns rätt har Per Gahrton ett journalistiskt förflutet — i varje fall har han ofta uppträtt som skribent. Han vet naturligtvis att tidningarna kan skriva vad de vill. Jag svarar för den svenska regeringen och det socialdemokratiska partiet, ingenting annat. Så länge vi är i regeringsställning finns det en garanti för att vi kommer att klara kärnkraftsavvecklingen. Den grupp som nu tillsatts har, som vi uttalade vid det tillfället, i uppgift att klargöra hur de olika mål och restriktioner skall förverkligas som har fastställts för energiomställningen. Det handlar alltså inte om eller om huruvida man skall göra olika kompromisser, utan det handlar om hur dessa skall förverkligas.
Herr talman! Jo, men vår kärnkraftspolitik, Birgitta Dahl, uppfattas ändå som dubbeltydig. Det framgår om man läser vad som står på ett annat ställe i reportaget i Financial Times. Det händer att vissa grupper inom socialdemokratin går ut med uttalanden om en senareläggning av avvecklingen. Då kommer statsministern, och även Birgitta Dahl, med ganska kategoriska ut talanden: Visst, vi skall avveckla precis som vi har tänkt. Men så plötsligt tillsätts en sorts kompromissgrupp — det är ju så det hela uppfattas. Då frågar jag: Vad gör ni aktivt? Översätts de här intressanta kategoriska uttalandena till en mängd språk för att sedan manglas ut till hela världen? Får de svenska ambassaderna i uppgift att marknadsföra vad Birgitta Dahl säger här, eller faller dessa ord, skulle jag vilja säga, lika dött till marken som, dess värre, 99 Jo av övriga ord som uttrycks här i kammaren gör? Vad gör ni alltså konkret? Reser Birgitta Dahl på föreläsningsturné i olika länder i världen? Vi skulle i så fall gärna stötta miljöministern.
Herr talman! Jag reser mycket flitigt, bl.a. just därför att jag är ombedd att beskriva vårt exempel som faktiskt allt fler — och det rör sig om många — börjar intressera sig för. Jag har just kommit tillbaka efter att ha gjort en resa till Sovjetunionen och Baltikum, där jag förde utomordentligt intressanta diskussioner om bl.a. kärnkraften. Det finns en växande opposition bland men också ett medvetande hos beslutsfattarna om kärnkraftens risker i detta vårt grannland. Det är av särskild stor betydelse för oss, eftersom vi ju skulle drabbas av en eventuell olycka i det landet. Jag utnyttjade vid detta tillfälle också möjligheten att på plats inspektera kärnkraftverket i Leningrad.
Herr talman! Det är synd att det inte har märkts så mycket i den sovjetiska pressen. Jag försöker följa vad som står i Pravda, som ju finns i riksdagens bibliotek, och även annat som framkommer i diverse andra sovjetiska organ. Men det är ständigt Hans Blix namn som ”poppar upp”, medan Birgitta Dahl inte märks alltför mycket. Man måste kanske göra någonting åt pressavdelningen på miljöoch energidepartementet, t.ex. anställa folk som kan marknadsföra på ett tuffare sätt. Det är ett problem när Financial Times, som större delen av riksdagsledamöterna själva skulle kunna läsa, ger en så splittrad bild av var Sverige står. Hur fungerar det? Kan inte Birgitta Dahl ta itu med en marknadsföringsaktion för att lansera Sverige som det historiska land som skall avveckla kärnkraften? Det är en stor sak om vi lyckas tillsammans. Ensamma klarar ni det inte, men om ni accepterar det stöd som vi från miljöpartiet de gröna erbjuder för kärnkraftsavvecklingen och tar det mer på allvar är det möjligt att det går att genomföra.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig rörande Ammerån i Jämtland om regeringen tänker ställa sig på naturvårdens eller exploateringsintressenas sida. Frågan om tillåtligheten av vattenföretag i Ammerån har överlämnats till regeringen för avgörande. Det är alltså regeringens uppgift att göra en avvägning mellan intresset av att genomföra vattenföretaget och de intressen som lider intrång om företaget genomförs. Som Åsa Domeij och Eva Goäs väl känner till kan och får jag inte föregripa regeringens prövning av ärendet genom att nu göra något ställningstagande. Då Åsa Domeij, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Eva Goés i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Tack för svaret! Jag vill naturligtvis vara med och påverka den här avvägningen, eftersom Birgitta Dahl vet att det är ett massivt motstånd mot att överleda vattnet, bl.a. från kommunen, länsstyrelsen, kammarkollegiet, fiskeristyrelsen och de politiska partierna — alla har sagt nej. Den enda myndighet som har sagt ja är vattendomstolen, och det visar att man där saknar egen ekologisk kompetens. I stället för en naturlig natur föreslår man utplantering av fisk, ”put and take” och spegeldammar. Ammerån ger service åt halva Sverige. De flesta åarna och älvarna i Norrland är utbyggda, och det är särskilt viktigt att Ammerån får vara kvar, eftersom området är drabbat av radioaktivitet och ån har den fantastiska förmågan att inte ta upp så mycket cesium, beroende på berglager och avrinning till ån. Det borde därför vara viktigt att ha kvar detta lilla av frisk och levande natur. Miljöpartiet anser att det är dags att förbjuda ytterligare exploatering. Vad anser Birgitta Dahl?

Herr talman! Carl Frick har framställt interpellation nr 1 om kärnkraftsavvecklingen m.m. till mig och interpellation nr 5 om rötslam och dioxiner som har överlämnats till mig. På grund av att jag kommer att vara på utrikes resa har jag och Carl Frick kommit överens om att jag skall besvara hans interpellationer den 9 november. Agne Hansson har framställt interpellation nr 14 om skyddade älvsträckor som har överlämnats till mig. Då Agne Hansson kommer att vara på utrikes resa har han och jag kommit överens om att jag skall besvara hans interpellation den 24 november.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sambandscentralen i Gryt bevaras. Riksdagen har sedan hösten 1987 anslagit särskilda medel för drift av sambandscentralen i Gryt dygnet runt. Kustbevakningskommittén lämnade sitt slutbetänkande i april detta år. Kommittén anförde i detta sammanhang att man inte funnit några behov av centralen för att lösa uppgifterna för kustbevakningen. Man säger dock, att om centralen skall finnas kvar av regionalpolitiska skäl bör den ges tilläggsuppgifter. Kustbevakningen bör då, liksom hittills, vara huvudman. Remissbehandlingen av slutbetänkandet har nyligen avslutats, och jag kommer inom kort att ta ställning till vad som bör göras med anledning av detta. Frågan om kustbevakningens sambandscentraler får övervägas då. Jag vill avslutningsvis erinra om att riksdagen tidigare uttalat att en omorganisation av kustbevakningens sambandscentraler, t.ex. på det sätt som kustbevakningskommittén nu föreslagit, bör redovisas för riksdagen innan den genomförs.
Herr talman! Tack för detta svar, försvarsministern! Jag är övertygad om att försvarsministern känner till bakgrunden till frågan, men det är inte säkert att alla lyssnare gör det. Centralen i Gryt har tidigare varit hotad. Det var bara två år sedan som beslut om en stängning fattades, men när beslutet nådde allmänheten väckte det som bekant väldiga protester, från både skärgårdsbor, fiskare och sjöfarare i området. En bred opinion ville påvisa hur viktigt det var att behålla sambandscentralen. Detta beslut revs då upp, och hösten 1987 kom beslutet om att centralen skulle få vara kvar och öppen på heltid. Nu har man blivit mycket orolig i Gryt med omnejd igen, på grund av kustbevakningskommitténs förslag, som man tycker är litet konstigt och kryptiskt. Kommittén föreslår nämligen en stängning, men att sambandscentralen, om den skall vara kvar, bör ges tilläggsuppgifter och fortfarande skall ligga under kustbevakningens ansvarsområde. Jag kan hälsa från sambandscentralen att man där är mycket intresserad av ytterligare uppgifter. Man tänker starta en försöksverksamhet, där centralen skall vara beställningscentral för sjötaxitrafiken i Östergötland. Jag hoppas att jag får skicka med denna hälsning till försvarsministern och att vi sedan får veta att sambandscentralen kan få vara kvar, eftersom den är mycket viktig för området, för befolkningen, turisterna, osv.

Herr talman! Paul Ciszuk har frågat mig om kärnkraftverken och mellanlagret i Oskarshamn har ett försvar som gör att utspridning av innehållet effektivt kan förhindras. I Sverige har vi en planering för kärnkraften i krig, vilken innefattar att samtliga kärnkraftverk omedelbart skall kunna stängas av. Genom en avstängning minskar riskerna för radioaktiva utsläpp som en följd av bekämpning snabbt till en mycket låg nivå. Våra kärnkraftverk har byggts så att verkningarna av sabotageförsök och militära operationer i närheten skall begränsas så långt som möjligt. Vitala delar har av olika skäl ett avsevärt skydd av betong och stål, och det finns ett flertal reservsystem för de viktigaste funktionerna. Planeringen innefattar också ett visst militärt försvar vid kärnkraftverken. Insatserna för olika delar av vårt totalförsvar är medvetet vägda mot varandra för att undvika att det uppstår några särskilt sårbara punkter. Jag kan också nämna att utredningen om kärnkraftsberedskapen inom kort kommer att lämna sitt betänkande. Den utredningen tar upp frågor även om säkerheten vid kärnkraftverken. Jag vill slutligen påpeka att den bortre tidpunkten för kärnkraftens avveckling, som den fastlades av riksdagen efter folkomröstningen, ligger fast.
Herr talman! Jag får tacka försvarsministern så mycket för svaret. Det må ursäktas mig att jag ändå känner mig osäker. Jag förstår att det är försvarshemligheter och annat som gör att försvarsministern inte kan gå in alltför mycket på detaljer i en sådan här diskussion, men som kommittéledamot och som vanlig medborgare känner man en stark osäkerhet när man vet vilka farligheter som döljer sig i reaktorerna och med erfarenheterna av Tjernobylolyckan. Det sägs nu i planeringen att reaktorerna skall stängas av i krig. Men Tjernobylreaktorn var ju nära nog avstängd när olyckan inträffade. 2 eller 4 90 av det radioaktiva innehållet spreds ut, och fast det spreds så vida omkring fick det stora effekter. I en reaktor har vi 120 ton bränsle. Det byts delvis ut då och då. I genomsnitt finns kanske en tredjedel förbrukat bränsle. Det är 40 ton. 1 96 är plutonium. Det finns således, lågt räknat, 400 kg plutonium i varje reaktor hela tiden, även om den är avstängd. Då frågar man sig om inte de stora makterna i dag har sådana vapen att de lätt med en missil kan träffa reaktorn och sprida det som finns i t.ex. reaktorn i Barsebäck över vår bästa jordbruksbygd. Det behöver inte vara särskilt mycket eller spridas särskilt långt. Jag kan inte förstå hur man kan komma ifrån detta hot. Det finns ett annat hot. Det är att en fientlig sabotagegrupp besätter verken. Finns det någon mer än polisen i Tierp och beredskapsplutonen i Norrtälje och Gävle som rycker ut till exempelvis Forsmark? Jag kan föreställa mig att man klarar den militära beredskapen om man får ett par dagars förvarning. Men får vi det vid ett strategiskt överfall?
Herr talman! Mellanlagret är en underjordsanläggning, nedsprängd i berg. Den är därför mycket svår att skada med konventionella vapen. Med anledning av det Paul Ciszuk säger om sabotage och terrorhot i fred vill jag tillägga att det inom polisen finns en beredskap och planering mot sabotage.
Herr talman! Det är ändå svårt att förstå hur man skall klara detta hot. Den som besätter kärnkraftverken eller lägger sig med ubåtar utanför alla våra kärnkraftverk behärskar ju landet. Han behärskar hälften av vår elförsörjning och kan utöva hotet och utpressningen att sprida ut kärnkraftverkens innehåll.
Herr talman! Jag utgår från att Paul Ciszuk förstår att riksdagen med sin öppna karaktär inte lämpar sig som forum för att i detalj beskriva hur man försvarar kärnkraftverken och vilka åtgärder man vidtar i olika situationer. Jag hoppas att Paul Ciszuk kan respektera den uppfattningen.
Herr talman! Jag respekterar det, och jag är tacksam för att vi ändå har fått en viss beskrivning av förhållandena. Men det är svårt.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig om regeringen kan acceptera att historieundervisningen ges minskat utrymme i gymnasieskolan. Han har ställt sin fråga med anledning av ett förslag från skolöverstyrelsen om nya timplaner för de teoretiska linjerna. Skolöverstyrelsens förslag är nu tillsammans med flera andra förslag för andra delar av gymnasieskolan ute på en mycket bred remiss fram till mitten av januari. Jag skall därför inte här för ett enskilt ämne föregripa den processen. Jag vill dock ändå redan nu försäkra att regeringen kommer att gå in mycket noga i frågan om balansen mellan humanistisk-samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga ämnen, innan regeringen går till riksdagen med förslag om en ny gymnasieskola.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Svaret utgår från föreställningen att när en fråga är under utredning eller när någon myndighet har fått ett uppdrag att tänka i ämnet, är ett statsråd förhindrad att uttala en värdering. Så är inte alls fallet. Är skolministern bekymrad över den historielöshet som breder ut sig i samhället, så säg det här i Sveriges riksdag, i denna kammare. Man behöver inte gå utanför det här rummet för att få belägg för att så är fallet. Här befinner vi oss i Sveriges riksdag, som räknar 550 år och mer på nacken. Se er om i den här kammaren! Det finns inte någonting som erinrar besökaren eller ledamoten om att så är fallet. Än mindre om att vi i detta hus har haft slaget för parlamentarism och allmän rösträtt. Här finns ingenting som påminner oss om detta. Det är ett utmärkt belägg för att historielösheten i Sverige också har nått Sveriges riksdag. Jag tycker att vi skall göra gemensam sak och försöka vända på det. Framför allt skall vi se till att inte göra vår uppväxande ungdom den otjänsten att vi invaggar dem i föreställningen att man kan vara förutan historiekunskaper, utan att det gör någon skada. Bättre börda bär ingen än kunskap mycken, kunde man lära redan i Havamal. Det gäller fortfarande denna dag. Vi har ett ansvar inför vår ungdom och inför gymnasieskolan att se till att ett sådant grundläggande ämne får så stort utrymme på schemat att det blir meningsfull utbildning. Om statsrådet delar min värdering på den här punkten, så bör han inte dra sig för att ge det till känna.
Herr talman! Jag delar Ingemar Eliassons uppfattning vad gäller historieämnets vikt. Det är inte det diskussionen i första hand gäller. Diskussionen handlar om hur vi skall klara en gymnasieskola i framtiden i många olika delar av vårt land. Vi har stora bekymmer med vikande elevantal. Många små gymnasieskolor runt om i landet ser sin existens hotad. För att klara uppgiften att i fortsättningen också på de platserna ge ungdomarna kunskaper, inte bara i historia, utan också i matematik och svenska språket samt att ge dem en yrkesutbildning, har regeringen tidigare av skolöverstyrelsen beställt en översyn av gymnasieskolans organisation som syftar till samläsning mellan olika linjer. På så sätt klarar man också de gymnasieskolor som finns exempelvis på landsbygden i Värmland. Detta har även kombinerats med en strävan att tillmötesgå det krav som har växt sig starkt ute i landet, att mer fritt själv kunna få välja de ämnen man vill läsa i gymnasieskolan. Dessa två principer, dels att se till att man samläser så mycket som möjligt för att rädda de små gymnasieskolorna och lösa landsbygdens därmed sammanhängande bekymmer, dels att låta eleverna själva välja inriktning, har gjort att det som anses vara kärnan i verksamheten har fått krympa. Det var utgångspunkten för skolöverstyrelsens förslag. Detta rymmer den typ av målkonflikter som Ingemar Eliasson pekar på. Den målkonflikten är jag inte okänslig för. Men jag har också fått samma synpunkter från en rad andra ämnesföreträdare. Skulle jag i det här läget, medan remissdiskussionen pågår, börja göra avvägningar mellan olika ämnen, skulle jag snart i diskussionen beskyllas för att ha bundit upp gymnasieskolan med en viss typ av organisation. Historieämnet är i det sammanhanget inte ensamt i debatten.
Herr talman! Jag inser att man här har en konflikt mellan olika intressen. Jag begär inte av statsrådet att han här skall redovisa en balans mellan hur många timmar på schemat det ena eller andra ämnet skall ha. Däremot borde statsrådet uttala en värdering av historieämnet och historielösheten som sådan. Det leder naturligtvis i sinom tid till slutsatser om huruvida historia skall förekomma eller ej som undervisningsämne. Nu befinner vi oss i ett läge där historieämnet har fått stryka på foten gång på gång under de senaste årtiondena. Ämnet är numera så rudimentärt att det faktiskt inte ger någon utbildning eller bildning alls till dem som får del av undervisningen. Vi måste vända på den utvecklingen. Då är det utmärkt att eleverna i stor utsträckning har möjlighet att själva komponera sin studiegång. Men vi får inte invagga dem i föreställningen att det gör detsamma med historiekunskaper.
Herr talman! Det sista är jag helt överens med Ingemar Eliasson om. Det är utmärkt att eleverna själva i större utsträckning får komponera sin studiegång. Jag tycker att vi vuxna gärna i ett sådant sammanhang kan understryka vikten av historieämnet. Men om vi säger en sådan sak, att vi skall ge eleverna en större frihet att själva hantera den typen av val och samtidigt strävar efter en samläsning för att rädda de små gymnasieskolorna och tillgodose glesbygdens behov, då hamnar vi av och till i den här typen av målkonflikter. Jag önskar faktiskt ibland att vi hade fler timmar än de 33 eller 34 som gymnasieungdomarna får under sin arbetsvecka. För det är så oerhört mycket som vill in i timplanen. Det är, som jag sade förut, inte bara historieämnet. Men, O.K., låt oss vara överens om att det intar en mycket central plats i den svenska skolans tradition, och att vi skall vara rädda om det ämnet också i fortsättningen.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt den här konflikten som statsrådet försöker måla upp mellan glesbygd och tätort i detta sammanhang. Jag tror inte historielösheten är mera utbredd i Värmlands glesbygd än den är i Stockholms centrum - det kanske rent av är omvänt - utan det handlar om huruvida vi tilldelar historieämnet så många timmar där det förekommer att det faktiskt blir en meningsfull undervisning. Det finns många skäl för att se till att skolan kan ge sina ungdomar en orientering om det förflutna. Jag har svårt att se hur man skall kunna undvika konflikter mellan individer och grupper i vårt samhälle och mellan vår nation och andra nationer, om man inte känner till vårt förflutna och hur fördomar kan växa upp, då man har dålig insikt i andra nationers kulturer och historia. Det finns många nyttosynpunkter att lägga på bättre historisk utbildning och undervisning. Min fråga är om statsrådet är beredd att verka i den riktningen.
Herr talman! Vi är inte alls oense om historieämnets vikt och betydelse i skolan. Det är direkta avvägningar i timplanen som det handlar om. Vad jag pekade på och som Ingemar Eliasson tydligen missuppfattade är att de avvägningar som skolöverstyrelsen har föreslagit till stor del beror på att man vill samläsa mellan olika linjer därför att man skall kunna klara att behålla gymnasieskolor på olika platser i landet. Det har tagit sig detta uttryck. Det är en målkonflikt, det inser både jag och Ingemar Eliasson. Vi skall försöka att klara ut det, när vi sist och slutligen väger ihop de här förslagen nästa år, sedan vi fått in samtliga remissynpunkter.
Herr talman! Jag drar av det som statsrådet nu har sagt den möjligen positiva slutsatsen att riksdagen slipper få ett förslag att behandla, som upptar färre timmar för undervisning i historia än vad man nu har, och att man tvärtom försöker gå i andra riktningen.

Herr talman! Ylva Johansson har frågat mig om jag är beredd att föreslå förbättrade möjligheter för myndiga ungdomar att finansiera sina gymnasiestudier. Studiehjälpen är beräknad med hänsyn till att det förutsätts att föräldrarna efter ekonomisk förmåga bidrar till sina barns uppehälle för studier på gymnasial nivå. Denna skyldighet finns inskriven i föräldrabalken och gäller även för myndiga elever. Studiehjälpens utformning är, enligt min bedömning, av stor betydelse när det gäller såväl den sociala som den geografiska selektionen av elever. Centrala studiestödsnämnden har, i konsekvens med denna inställning, erhållit särskilda direktiv om att i sin fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1990 93 särskilt prioritera studiehjälpssystemet. Enligt direktiven skall nämnden göra en grundlig genomgång av hela systemet och därvid också analysera sambandet med de familjepolitiska stödformerna.
Herr talman! Jag tackar Göran Persson för svaret på min fråga. Jag är glad över att vi är överens om studiehjälpens betydelse. Bakgrunden till denna fråga är en 19-åring i Malmö, som gick sista året på fyraårig teknisk linje. Han blev av skilda skäl tvungen att flytta hemifrån och ansökte då om bidrag eller lån för att kunna försörja sig men fick svaret: Sluta genast dina gymnasiestudier och påbörja dem igen när du har fyllt 20 år, för då kan du få studielån. Den här åldersgränsen har ställt till problem för flera ungdomar. Jag menar att det är orimligt att ha skilda regler för 19-åringar och 20-åringar när det gäller gymnasiestudier. Däremot när det gäller högskolestudier är det samma regler för de båda åldersgrupperna. Det är förstås bekymmersamt när människor tvingas skuldsätta sig för att skaffa sig den gymnasieutbildning som de flesta av oss anser vara en del av grundutbildningen i dag. De som har varit ute i arbetslivet tidigare har ju möjlighet att ansöka om särskilt vuxenstudiestöd, men av naturliga skäl har myndiga ungdomar under 20 år knappast den möjligheten. Men jag är nöjd med statsrådets svar och jag får hoppas att CSN verkligen föreslår förbättringar för dessa ungdomar. Då man inte längre bor hemma och dessutom är myndig, är det väl rimligt att man omfattas av ett studiehjälpssystem som är oberoende av föräldrarnas ekonomi.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om regeringen tänker hjälpa Piteå kommun att uppföra en mer tidsenlig gymnasiebyggnad än den som brann ned i somras. Under den tid vi byggde ut vårt skolväsende gav staten bidrag till kommunernas kostnader för nybyggnad och större ombyggnad av skolor. Länsskolnämnderna hade att göra en angelägenhetsgradering inom de ekonomiska ramar som fanns, och bidragssystemet blev alltmer komplicerat. När den stora utbyggnadsfasen var klar vid början av 80-talet, ansåg statsmakterna att kommunerna själva borde kunna klara sina skolbyggnader. Jag är inte beredd att föreslå någon ändring härvidlag. I fråga om Strömbackaskolan i Piteå har jag för övrigt fått information om att kommunen kommer att kunna genomföra ett antal av de förbättringar av skolan som önskas.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. De förbättringar som statsrådet här nämner uppfyller enligt min mening med tvekan de krav som bör gälla beträffande t.ex. tillgång till utblicksfönster i klassrum och utrymningssäkerhet vid brand. Vi borde kunna nå litet längre än till att just precis nå de gränser som finns. I den regionalpolitiska kommitténs betänkande har man understrukit vikten av satsningar på utbildningen av vissa s.k. mellanstöd i Piteå. Också i Europa understryks vikten av satsningar på den typen av infrastruktur. Enligt min mening är den gymnasiala utbildningen i Piteå en viktig resurs för utvecklingen i fyra kommuner i Piteå älvdal. Då borde samhället, staten och kommunen, kunna se till att de byggnader för gymnasieskolan som uppförs är tidsenliga och uppfyller högt ställda krav. Det är en mycket speciell situation att en stor gymnasieskola har brunnit. Det kunde man knappast förutse när man avvecklade statsbidraget. Jag hade kanske förväntat mig ett litet kraftfullare initiativ från utbildningsdepartementets sida.
Herr talman! Det är inte bara Bengt Hurtig som har förväntat sig ett initiativ från utbildningsdepartementet. Också mina partikamrater i Piteå har gjort motsvarande påtryckningar och framställningar. Jag kan förstå deras beråd och deras situation. Piteå är en kommun som på många sätt har expanderat kraftigt och naturligtvis har en hård belastning på sin kommunala ekonomi. Men om vi principiellt från statens sida skulle gå in och återigen täcka kommunala utgifter för skolbyggnader, skulle det starta en utveckling som skulle föra mycket långt när det gäller kostnadsåtaganden från statens sida. Det är bakgrunden till att vi inte går in i det här resonemanget. Vidare är det ju också så att byggnaden bör ha varit försäkrad på ett sådant sätt att den går att uppföra på ett sätt som motsvarar fullvärdesförsäkring. Man gör tydligen också kompletteringar från kommunens sida i storleksordningen 10 milj kr., framför allt i ventilationssystemet. Jag förutsätter precis som Bengt Hurtig gör här i sitt inlägg att de åtgärder som nu vidtas står i överensstämmelse med de krav som gäller för byggnader och arbetsmiljö. Därutöver finns naturligtvis en standard att önska, men det är faktiskt ingenting som regeringen kan hantera. Det får man göra lokalt, på kommunal nivå.

Herr talman! Eva Goés har frågat mig hur jag kommer att agera i fråga om hur lärare i sin undervisning bör förhålla sig till avvecklingen av kärnkraften. Först vill jag då erinra om den uttalade skyldigheten för alla lärare att i sin undervisning ge en objektiv och allsidig bild av de frågeställningar som behandlas. Detta bör självfallet även gälla för undervisningen om energioch miljöfrågor. Det pågår för närvarande en förändringsprocess som för skolans del innebär en övergång från detaljoch regelstyrning till målstyrning och till ett mer decentraliserat beslutsfattande. Om detta har det rått en grundläggande politisk enighet. För fortbildningens del har vi redan i dag ett system som innebär att man lokalt bedömer behovet av fortbildning inom olika områden och att detta behov skall styra utbudet. Vi måste ha förtroende för lärarnas professionalism, kunnande och vilja att informera och fortbilda sig samt att ge eleverna en så god undervisning som möjligt inom det aktuella området.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vet att det inte fungerar som utbildningsministern säger. Jag utgår ifrån att utbildningsministern väl känner till att nedfallet i Sverige efter Tjernobylolyckan av cesium 137 var ca 1,5 kg, av jod 131 ca 2 gram och av plutonium något kilo. Det är Sovjets uppgifter till FOA. Jod gav den höga markstrålningen de första dagarna, eftersom halveringstiden för det är åtta dagar. Informationen om att man inte skulle kratta i trädgården, inte låta småbarn leka i sandlådor, etc., kom flera veckor efteråt. Från början gick det ut ett påbud: Lev som vanligt! Det här resulterade i att folk miste tron på myndigheterna. Tre år efter Tjernobyl anger 52 20 att de tyckte att informationen i samband med olyckan var dålig eller mycket dålig. Varför? Jo, därför att dessa fakta så småningom läckte ut. Det skapade oro och osäkerhet. Hur kände sig då lärarna som hade låtit barnen gå ut på rasterna och spela fotboll i dammet eller i det första regnet, då atmosfären tvättades ur? Lärarna kände sig okunniga om hur de skulle hantera situationen. När jag som lärare ringde till länsskolnämnden och frågade om det fanns någon fortbildning eller någon kurs svarade man: Vi har fått order att göra någonting av det, men vi har inga pengar. Pengar måste följa med! Man kan inte decentralisera besluten, om inte pengarna hänger med. I dag vet vi att älgen, fisken och svampen har alldeles för höga värden av radioaktivitet, högre än man anat. I dag vet vi att kalvar och grisar föds med missbildningar i Tjernobyls närhet, i Naroditji. Första året efter olyckan märkte kaninuppfödare en markant nedgång i antalet födda. Det beror på att kaninerna har kort reproduktionstid. Vad vi inte vet är vilken effekt lågdosstrålningen kommer att få på oss människor, alltså på våra barn och barnbarn. Nu kör vi i Sverige 12 reaktorer med högre effekt; det motsvarar ungefär effekten av 14 reaktorer. Man säger att säkerheten är stor. Men samtidigt säger Lars Nordström, f.d. SKI-chef, att en olycka i våra kokarresp. tryckreaktorer kan ge mer ödesdigra konsekvenser än olyckorna i Tjernobyl och Harrisburg. På vilket sätt kommer utbildningsministern alltså att ta ansvaret för att öka kunskapen om kärnkraften och dess effekter i skolan?
Herr talman! Jag är lika väl som Eva Goös medveten om att många människor känner en stor oro inför den här situationen. En sådan situation sätter alltid skolan på svåra prov. De första som man vänder sig till med förtroende är många gånger faktiskt skolans personal. Våra lärare har ett gott anseende, de är välutbildade och kunniga; de får frågor inte bara från eleverna utan också från föräldrarna. De är en nyckelgrupp i sådana sammanhang — det är jag fullt medveten om. På den punkten tror jag att vi har samma uppfattning. Det är då oerhört viktigt att de får kunskap och fortbildning, och att det här lyfts fram i de fortbildningsprogram vi har. Det är farligt, tror jag, Eva Goöés, om den fortbildning som då skall ske dirigeras från central nivå. I den här typen av oro ingår faktiskt ofta att man känner ett visst främlingskap inför vad som beslutas centralt, inför vad som, som man säger ute i bygderna, beslutas i Stockholm. Det här skall växa underifrån: Det är intresserade och kunniga lärare som vill veta mer. Fortbildningssystemet skall syfta till att stötta det, och för det finns 350 milj.kr. avsatta. Jag hoppas verkligen att de pengarna delvis används till den här verksamheten.
Herr talman! Det är bra. Men när det handlar om energifakta anser jag att det inte räcker med att Svensk Energiförsörjnings pärmar skickas ut till varje skola. Det är ju en partsinlaga. Jag ser det inte som objektiv undervisning, om man använder bara dem. Därför är det — som utbildningsministern betonar — viktigt att behoven kommer nedifrån och att man försöker tillfredsställa dem. Det var därför högskolan i Sundsvall/Härnösand tillsammans med länsstyrelsen och landstinget anordnade ett seminarium som heter Efter Tjernobyl — var står vi i dag? Det har givit väldigt mycket fakta. Jag önskar att det skulle spridas. Det är nämligen så — det vet utbildningsministern — att det är våra barn som kommer att få ta över avfallsnotan, att ta över notan för de misstag som vi har gjort när vi har njutit av energin så länge vi har kunnat. I dag saknas det 40 miljarder kronor i den avfallskassan. Säkerheten har man också rubbat. Tidigare tyckte man att det var viktigt att man skulle ha glas, bly, titan och rostfritt när man skulle förvara det högaktiva avfallet; i dag räcker det med kopparkapslar.

Herr talman! Lola Björkquist har frågat mig vad jag tänker göra för att lärare skall kunna undervisa i etiska frågor. Inom skolväsendet satsas betydande belopp på fortbildning. Enbart i grundskolan rör det sig om ca 350 milj.kr. per år. Ansvaret för att avgöra hur dessa resurser skall användas, liksom vilka fortbildningskurser som behövs och vilka lärare som skall delta, ligger framför allt hos kommuner och skolledning. Regeringens styrning består i att prioritera vissa områden. Etik och moral är ett sådant prioriterat område. Det är enligt min mening viktigt att vi respekterar det decentraliserade system som således gäller för fortbildningen. Jag har uttryckt uppfattningen att det är olämpligt att fortbildning i så känsliga frågor som de etiska anordnas av försäkringsbolag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet säger att det kanske inte är så lämpligt att man överlåter den här viktiga frågan till enbart försäkringsbolag. Samtidigt säger man från SÖ:s sida, från regeringens sida och från riksdagens sida att etik och moral är mycket viktiga frågor, t.o.m. prioriterade områden. Trots det har lärarna inte haft möjlighet att bli fortbildade så att de kan undervisa i detta ämne. Det har enligt vad jag kan förstå blivit en mycket snabb hausse i skolorna runt om i landet efter det material som försäkringsbolagen nu erbjuder. Jag tycker kanske att det vore dags att vi tog upp en större diskussion omkring de här frågorna, så att vi är säkra på att de värderingar som finns i försäkringsbolagens studiematerial är de som vi anser är förenliga med vad som passar i vårt land. Varje samhälle har ju sina lagar, men det bygger också på ett stort moraliskt ansvar. Jag var häromdagen på en konferensdag om bioteknik. Där var man rörande överens om att forskarna inte skulle ha någon särskild etik, utan de skulle leva med den etik och med den moral som finns ute i samhället. Jag håller med om det, och då måste skolan ta sitt stora ansvar för den delen. Jag vill gärna höra om statsrådet är beredd att göra någonting ytterligare i det här ärendet.
Herr talman! Lola Björkquists uppfattning att det här är centralt för skolans verksamhet delar jag. Vad jag har sett under den korta tid som jag har verkat som skolminister är ändå att vi från skolans sida ibland har en dålig förmåga att snabbt svara på de behov som uppstår av fortbildning och fortbildningsmaterial. I det läget händer det då och då att intressen som i och för sig inte alltid behöver vara kommersiella snabbt går in och erbjuder skolan material som ibland faktiskt är ganska bra. Jag har inte själv någon kunskap om varje försäkringsbolags insatser i just de här sammanhangen — låt oss lämna det åt sidan. Jag bara konstaterar att det av och till är andra än skolan själv som fyller på med fortbildningsmaterial. Det är ett bekymmer, inte minst mot bakgrund av vad Eva Goéös tog upp isin fråga om exempelvis kraftindustrins agerande när det gäller informationen kring energifrågor. På den här punkten för vi nu ett resonemang om möjligheterna att införa något slags ursprungsmärkning för det material som används i skolan — man bör i vissa sammanhang deklarera att den som har producerat ett material kanske står för en partsståndpunkt. Det gäller då inte bara etik, utan det kan också gälla andra saker. Den typen av resonemang för vi just nu. Om vi kommer fram på det området vet jag inte. Men jag är precis som Lola Björkquist bekymrad över en del av de här inslagen.
Herr talman! Jag vill klart säga att jag i och för sig inte kritiserar försäkringsbolagen som nu har gjort något i den här viktiga frågan. Vi kanske på så vis får en vidgad debatt. Det som bekymrar mig litet grand är faktiskt att varken riksdagsledamöter, skolpolitiker eller människor i länsskolnämnderna känner till att detta är så utbrett i skolan. Det var bl.a. därför jag tog upp denna fråga. Jag hoppas att vi skall kunna diskutera frågan vidare och kanske komma fram till att vi behöver ha ett minimum av etiska levnadsregler att lära ut som, så att säga, kan följa barnen från hemmet till förskolan och vidare upp genom skolan. Då vet vi säkert att eleverna får del av reglerna. Nu vet vi inte riktigt vilka etiska regler de får ta del av. Det har nämligen riktats kritik, inte så mycket men litet, mot försäkringsbolagens material.
Herr talman! Etiska regler och normer uttrycks naturligtvis i läroplanen. I det avseendet fattas inte vägledning. Problemet är att med den snabba samhällsutveckling vi har i dag, så ställs lärarna inför så många svåra avvägningar och så svåra diskussioner där den här typen av frågeställningar går rakt igenom samtliga ämnen. Dessa frågor måste genomsyra all skolans verksamhet och undervisning. I sådana lägen har det av och till varit svårt att få fram material som är övergripande. Det är den situation som Lola Björkquist beskriver i sin fråga. Jag har tagit upp detta resonemang med skolöverstyrelsen och med statens institut för läromedelsproduktion. Om vi i det sammanhanget kommer att nå fram till en lösning av problemet som innebär någon förändring vet jag inte, men jag har precis samma utgångspunkt och samma förhoppning som Lola Björkquist: det här är viktigt och centralt. De intentioner som finns i läroplanen måste ständigt stöttas med god fortbildning. På det området får vi inte bli beroende av krafter som är kommersiella eller anonyma.
Herr talman! Jag hoppas att det i förlängningen skall bli så, att det även i läroplanen under rubriken Timplaner skall stå ordet Etik. Det ordet står inte där i dag. Det finns inte ens med som en liten underrubrik under något annat ämne. Bland oä-ämnena har man tagit med väldigt många andra ämnen, men Etik har man alltså glömt. Man tycks ta mer eller mindre för givet att det alltså finns med, men jag tror att man måste värdera detta högre än vad som hittills har gjorts. I Japan t.ex. har man två timmars undervisning i veckan i etikoch moralfrågor. På både mellanstadiet och högstadiet får man redan 90 timmar per stadium totalt till dessa frågor. Det innebär nästan två lektionstimmar i veckan för försäkringsbolagens studiematerial.
Herr talman! På den punkten har jag nog en annan uppfattning än Lola Björkquist. Jag vill inte ha en utveckling mot att vi har två timmars undervis ning i etik i veckan inlagd i timplanen. Jag vill att etik och moral skall finnas med i samtliga ämnen i sitt naturliga sammanhang. Timplanediskussioner blir så lätt en jämförelse mellan olika typer av ämnen och leder så lätt till en situation där sådant som inte finns med i timplanen inte heller finns med i skolans verksamhet. Etik och moral hör hemma i skolan och skall återfinnas i de ämnen som vi undervisar i och skall behandlas ämnesövergripande.
Herr talman! Om man inte har framhållit de etiska frågorna särskilt blir det tyvärr på samma sätt med dem som med jämställdhetsarbetet ute i kommunerna. Man sade förut att jämställdhetsarbetet var så viktigt att varje nämnd själv skulle arbeta med den frågan. Av det arbetet blev det ingenting. Till slut var man tyvärr tvungen att göra upp jämställdhetsplaner för att arbetet över huvud taget skulle komma i gång. Det är ju ungefär det jag menar: vi skall tala om att dessa frågor är viktiga. Om de finns med under t.ex. timplanerubriken, förstår alla att det är viktigt.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

Detta innebär att vi redan i dag ser konsekvenserna av den förda energipolitiken, innan utredningarna av de fattade beslutens konsekvenser ännu är klara. Redan innan dess hinner vi alltså se konsekvenserna uppträda i olika former. Förutsättningarna för sysselsättning och produktion inom de elintensiva industrierna avgörs till mycket stor del redan under 90-talet. De investeringar som görs under denna tid kommer nämligen att långsiktigt påverka antalet sysselsättningstillfällen och den svenska produktionen. Det är mot den bakgrunden som det är förvånande att industriministern hänskjuter frågan till utredningen El 90. El-utredningen har i dag presenterat en delrapport där man pekar på hur många som är sysselsatta inom den elintensiva industrin. Det borde verkligen vara ett självklart ansvar och intresse för industriministern att redan nu informera sig om hur energipolitiken i dag slår mot framtidens sysselsättning.

Herr talman! Jag vet givetvis inte vilka intryck industriministern får när han är ute och träffar olika företag, men jag hoppas att han tar del av vad som står i svensk press. Jag kan konstatera att vi där bara den senaste veckan fick två exempel på hur stora utlandsinvesteringar just på grund av den förda energipolitiken förläggs till Norge och till Island. Jag hoppas att industriministern är medveten om detta. Jag hoppas att industriministern också är medveten om hur man inom massaoch pappersindustrin ser på framtiden. Jag hoppas också att han är medveten om, att när regeringen har en finansminister som hävdar att man skall halvera den nuvarande elanvändningen, stärker inte detta framtidstron inom svensk industri — inte i ett perspektiv där man dessutom vet att tillgången på el inom den Europeiska gemenskapen kommer att öka, och det till väsentligt lägre priser än vad vi har i dag.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

Herr talman! I den delen har vi nog samma typ av problem, vare sig vi är moderater, socialdemokrater eller tillhör något annat parti. Socialdemokratin är ett minoritetsparti, liksom vi moderater för tillfället synes vara. Skillnaden mellan oss är att vi i vårt parti i alla fall är eniga om vår energipolitik, vilket socialdemokratin inte är. Det är bl.a. detta som skapat osäkerheten. Att fackföreningsrörelsen inte tror på den förda energipolitiken är mycket tydligt och klart, och det kan inte heller ha undgått industriministern. För att precisera: Vill industriministern förneka de konsekvenser som redan i dag uppträder? Och skulle industriministern redan här vilja utfästa sig att de samtal som han uppger sker med företrädare för industrin vad gäller energipolitikens konsekvenser för de långsiktiga investeringarna redovisas i den här kammaren under våren? Vårt gemensamma ansvar är att se till att vi får en öppen debatt, där samtliga konsekvenser av den nu förda energipolitiken kommer allmänheten till del.

Herr talman! Vad jag skulle vilja understryka som en viktig del i vårt gemensamma ansvar är att vi också får en redovisning av vilka konsekvenser som redan i dag uppträder. Jag förmodar, på grundval av industriministerns senaste svar, att han i alla fall inte förnekar att dessa konsekvenser uppträder. Sedan måste jag säga att resonemangen om hur olika konstellationer här i riksdagen kan föra energipolitik är föga meningsfulla. Även socialdemokratins 90-talsgrupp har ju konstaterat frånvaron av en socialdemokratisk energipolitik, vilket krisgruppen är en klar markering av. Det viktiga är att vi måste föra en diskussion i sak, och i den sakliga diskussionen kan man inte fly undan det faktum att betydande delar av investeringarna för svenskt näringsliv i dag flyttas utomlands. Det är därför jag begär av industriministern att han tar initiativ till att redovisa vilka konsekvenser den nu förda energipolitiken redan har haft och håller på att få i det svenska samhället.

Herr talman! Låt mig först och främst tacka industriministern för det positiva svaret. Jag tror det är absolut nödvändigt att skapa en sådan ny, strategisk plan som man håller på att arbeta med inom företaget, inte minst därför att alla konjunkturer pekar på att stålområdet kommer att expandera åtminstone i början på 90-talet, så det är väsentligt att vara väl förberedd på det området. Jag tycker naturligtvis också att det är mycket positivt att industriministern är övertygad om att Luleås ställning som metallurgiskt centrum kommer att fortsätta att utvecklas under 90-talet. Jag instämmer naturligtvis också i att investeringsbesluten i stort åvilar företagets styrelse. Min fråga är emellertid ställd mot bakgrund av ägarens policy. Även om många av de här besluten måste tas av företagets styrelse, så bör ju en majoritetsägare i ett sådant här sammanhang kunna ange en policy. Det är därför angeläget att känna till om det är statens policy såsom majoritetsägare att förädlingen skall öka, att den skall syfta till en bättre kvalitet — och eventuellt även till en ökad kapacitet, som kommer att bli nödvändig i svensk stålindustri under 90-talet.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

Herr talman! Margö Ingvarsson har frågat mig om det finns förutsättningar för att vårdpersonal som deltar i pedagogiska måltider kan omfattas av det undantag från beskattning för förmån av fri eller subventionerad måltid som gäller för lärare. Riksskatteverket har i brev till länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna den 19 juni 1989 förtydligat sin ståndpunkt vad gäller kostförmån för vårdpersonal inom landstingens omsorgsvård. I detta brev säger riksskatteverket att vårdpersonal som har som tjänståliggande att äta tillsammans med förståndshandikappade och som faktiskt gör detta inte bör beskattas för fri eller subventionerad måltid. Jag har samma uppfattning som riksskatteverket i den fråga som Margö Ingvardsson tar upp. Frågan bör sålunda inte föranleda några problem vid taxeringen.
Herr talman! Jag tackar finansministern för det positiva svaret på min fråga. Efter detta svar kan det inte råda någon osäkerhet om att pedagogiska måltider skall vara skattefria. Det har ju som bekant hittills rått viss osäkerhet på den punkten. Min fråga grundade sig på en brevväxling mellan Stockholms läns landsting och riksskatteverket. Stockholms läns landsting gjorde en framställan till verket om att man skulle få göra undantag från beskattningen när det gällde vårdpersonal. Riksskatteverket svarade att det inte hade sådana befogenheter att det självt kunde besluta om att utvidga det skattefria området. Denna brevväxling förekom i våras. Det är bra att riksskatteverket nu tydligen har ändrat uppfattning och har utvidgat det aktuella undantaget. Jag har bara en avslutande fråga till finansministern, och det är om finansministern delar min uppfattning att det är en väsentlig skillnad mellan pedagogiska måltider, var de än förekommer — inon skolan eller inom omsorgen — och andra subventionerade eller fria måltider. Frågan har betydelse för framtiden. Jag är mycket mån om att de pedagogiska måltidernas skattefrihet skall överleva den planerade skatteomläggningen. I RINK framförs ju bl.a. förslag om hårdare beskattning av naturaförmåner.
Herr talman! Jag måste nog på den här punkten svara att vi får ta oss åtskilliga funderare innan vi kommit fram till den slutliga formuleringen av hur skattefria löneförmåner skall se ut i framtiden. Jag vågar inte lova någonting just när det gäller pedagogiska måltider. Jag måste nog få tänka mera på det än vad jag har gjort innan jag svarade på den här frågan.
Herr talman! Jag vill då bara be att finansministern tänker på vad pedagogiska måltider egentligen innebär. De är en oerhört viktig del av själva vårdarbetet, och de kan inte betraktas på samma sätt som subventionerade måltider vilka intas i en personalmatsal och för vilka man får lämna sitt arbete. Pedagogiska måltider är en del av arbetet och bör därför inte beskattas.
Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig om skatter och avgifter kommer att ändra profilen på energiproduktionen så att inte krav på en mer sentida avveckling av kärnkraften kommer att resas. Våren 1988 fattade riksdagen beslut om miljöoch energipolitikens inriktning under 1990-talet. Dessa beslut innebar bl.a. mål för utsläppen av kväve, svavel, koldioxid, kolväten och tungmetaller. Riksdagen uttalade vidare att en av huvuduppgifterna för energipolitiken är att skapa förutsättningar för att kärnkraften skall kunna avvecklas. Syftet med de skatter och avgifter som för närvarande diskuteras är att ge konsumenter och producenter ekonomiska incitament att genomföra de åtgärder som medför att de miljöoch energipolitiska målen uppfylls till lägsta kostnad. Detta kan bl.a. medföra att den svenska energiförsörjningen i framtiden får en profil som avviker från dagens.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är delvis vad jag hade hoppats på. Men jag hade också hoppats att finansministern skulle ha kunnat ge något besked om huruvida skatter och avgifter som tas ut på oekologisk energiproduktion kommer att kunna användas för en massiv satsning på en ekologiskt riktig energiproduktion. På det sättet skulle lovande men ännu så länge dyra tekniker kunna visa sig slagkraftiga inom de närmaste två decennierna. Det är ju den perioden som här är aktuell. Pågår eller pågår inte en sådan planering inom finansdepartementet?

Herr talman! Den fråga som Carl Frick ställer kan inte besvaras, av det skälet att det inte är möjligt att på ett rimligt sätt beräkna kostnaderna för en kärnkraftsolycka. Av det skälet har heller inte denna typ av beräkningar gjorts. Vad som är viktigast i det här sammanhanget är att göra allt för att förhindra att det sker olyckor — och att stärka beredskapen för den händelse en olycka trots allt skulle ske, i Sverige eller utomlands. Det finns i Sverige i varje län en särskild beredskapsplan som skall utnyttjasi det fall en olycka skulle inträffa. Denna beredskapsplan sätts i gång oberoende av vilka kostnader som är förknippade med planen. Inom kort överlämnas dessutom ett betänkande till regeringen av utredningen om kärnkraftsberedskapen. Det väntas innehålla förslag till en förbättring av beredskapen inför olyckor, både i Sverige och utomlands.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret på min fråga. Skälet till att jag har ställt den är finansministerns besked förra veckan om hur han ser på kärnkraftens framtid i Sverige — att det ju är en teknik som är så komplicerad att människor i längden inte kan hantera den och att kärnkraftsolyckor därför inte kan uteslutas, inte ens i Sverige. Vad sådant kan ställa till med vet vi väl efter Tjernobylolyckan. Vi kan inte bara sätta vår tillit till ett antal kärnfysikers trosvisshet när det gäller kärnkraftens säkerhet, ofarlighet och välsignelser. Vi måste arbeta utifrån de konkreta fall som vi känner till och säga oss att en sådan här olycka faktiskt kan inträffa också i Sverige. En kärnkraftsolycka kan påverka miljoner människors liv, inte bara i Sverige, som finansministern så livfullt beskrev härförleden här i riksdagen. Det är dessa potentiellt mycket stora skador som föranleder min fråga, om man inom finansdepartementet inte har gjort beräkningar om hur detta kan påverka svensk ekonomi. Finansministern gav Tobisson en känga för viss eskapism i ekonomiska sammanhang. Jag vill inte ge finansministern någon känga, men jag får en känsla av att det även på den här punkten råder en viss eskapism, när man inte vill göra sådana här beräkningar. Nog borde det vara möjligt att göra kvalificerade bedömningar och beräkningar av ett antal realistiska fall. Ett bra fall är om hela Skåne skulle bli obeboeligt för mycket lång tid. Det måste också vara relativt enkelt att beräkna följderna för industrin vid ett snabbt bortfall av kärnkraftsel. Finansministern är ju realist, och också han borde vara intresserad av att göra realistiska konsekvensanalyser av sådana här stora olyckor, särskilt med början inom ekonomin.
Herr talman! Jag måste fråga Carl Frick: Vilket användningsområde skulle sådana kostnadsberäkningar ha? Hjälper de oss i något avseende för att förebygga olyckor eller för att ingripa för den händelse att en olycka skulle inträffa?
Herr talman! Självfallet hjälper de inte i något av de fallen. Men det kan faktiskt vara intressant att få belyst vilka ekonomiska konsekvenser användningen av en oekologisk energiform som vi har valt i Sverige skulle kunna få för den händelse att en olycka inträffar. Det är faktiskt fråga om en långsiktigt förödande kostnad för vårt land, som finansministern livfullt beskrev för ungefär en vecka sedan här i riksdagen. Det måste vara intressant för svenska folket att få reda på vilka de ekonomiska konsekvenserna av kärnkraften verkligen kunde vara. Det är blott av det skälet beräkningarna skulle göras, inte för att förebygga olycksrisker. För det ändamålet finns det andra åtgärder som jag hoppas kommer att vidtas.

Herr talman! Tack för svaret, Kjell-Olof Feldt! Är det bra att företag vill etablera sig på orter ute i landsbygden, som exempelvis i södra Bergslagen? Är det bra att företag vill etablera sig i en kommun som just håller på att drabbas av nedskärningar, som fallet är i Karlskoga? Självfallet är svaret ja, och det tror jag att vi är överens om. Det aktuella exempel som jag har tagit upp gäller ett ganska stort företag, som i Karlskoga vill bygga en lagerlokal eller ett nederlag som skall utgöra en serviceenhet för hela Västsverige. Närheten till E 18 är viktig, och byggnadsplatsen är klar tack vare en positiv medverkan från kommunens sida. Etableringen skulle kunna skapa ca 15 nya arbetstillfällen i ett första skede, men man väntar sig att det blir ytterligare anställningar. Det är just sådana satsningar som är mycket värdefulla för en Bergslags kommun som Karlskoga, i synnerhet som det har skett stora nedskärningar inom andra industrier. Men det är nu tveksamt om det blir någon etablering. Företaget behöver använda sin investeringsfond för utbyggnaden, men där har det blivit stopp. Såväl företaget som kommunen har varit i kontakt med finansdepartementet, men man har inte fått något svar. Man har inte fått något besked alls. Det här företaget kan inte stå vid Karlskogas gräns och vänta hur länge som helst på att få använda sin investeringsfond. Man måste få besked nu, och jag hoppas på att det blir ett positivt besked för Karlskoga.
Herr talman! Erfarenheterna visar att riksdagens frågestunder kan användas till det mesta, men det är ganska sällan jag har behövt erfara att den används till att puffa för ett enskilt dispensärende, som ligger på regeringens bord.
Herr talman! Jag hoppas att man kan ställa allmänna frågor om investeringsfonderna och deras användande. Det här är faktiskt ingen ny fråga. Vi har från folkpartiets sida drivit den här frågan under flera år. Vi har krävt att investeringsfonderna skall släppas fria för att företagen på rätt sätt och vid rätt tillfälle skall kunna använda dem för sådant som är viktigt och för att man skall kunna skapa nyetableringar. Här motarbetar regeringen en kommun där nedskärningsproblemen tornar upp sig. Arbetsmarknadsministern kommer kanske att besvara en fråga om liknande ärenden nästa tisdag, och jag tror att hon skulle ha blivit mycket glad om finansministern i dag hade kunnat lova att investeringsfonderna får tas i anspråk.

Herr talman! Jag tackar Sten Andersson för svaret. Utrikesministern försvarar införandet av visering för bulgarer och rumäner med att hänvisa till en reglerad invandringspolitik och samordningen i Norden. Jag har inriktat mig på den överenskommelse som har slutits i Wien. Där står helt klart att de deltagande staterna skall anstränga sig för att underlätta viseringen mellan länder så att man på det sättet kan främja kontakter över gränserna. Jag passade på att läsa det tal som Sten Andersson höll i Wien när man fattade beslut om slutdokumentet. Där säger Sten Andersson att de deltagande staterna i praktiken måste leva upp till sina åtaganden. Det är detta jag nu kritiserar Sverige för. Jag anser inte att Sverige i praktiken lever upp till sina åtaganden. Sten Andersson kritiserade vid detta tillfälle ett land — jag utgår från att det var Rumänien — för det sätt på vilket man har hanterat sina inrikespolitiska problem med minoriteterna. Han menade att man agerat i motsats till ”bokstaven och andan i det åtagande som vi givit vårt gemensamma och fulla stöd”. Jag anser att man också kan rikta den kritiken mot Sverige och dess sätt att agera. Visst skall vi i Sverige samordna våra beslut med övriga länder i Norden, men vi behöver inte göra det i negativ anda. Sverige kunde tvärtom få de övriga nordiska länderna med på att vi skall underlätta och ställa upp för de asylsökande, som faktiskt behöver vårt stöd, i stället för att minska möjligheterna till asyl, vilket i praktiken är det man i dag gör. Sverige har infört visumtvång för chilenare m.fl., och detta har inneburit ett stopp för de asylsökande.

Herr talman! Såvitt jag förstår har Turkiet inte skrivit under konventioner när det gäller de turkbulgarer som kommer via Turkiet. Man kan diskutera vilket land som är första asylland, om dessa människor flyr via Turkiet till Sverige. Jag anser att dessa människor skulle ha möjlighet att söka asyl i Sverige. Jag håller helt med om att vi skall kritisera Rumänien och Bulgarien för det sätt på vilket de har agerat. Det stämmer verkligen inte överens med andan i ESK:s slutdokument från Wien, och jag anser att Sverige borde vara ännu hårdare i sin kritik. Men detta hindrar inte att Sverige skall följa överenskommelsen när det gäller just detta med visering.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

Herr talman! Detta hjälper inte de asylsökande. Det är ju dessa som man egentligen månar om i ESK-dokumentet. Det är fråga om de mänskliga rättigheterna för Europas invånare. Regeringen säger att man skall ta till repressalier mot dessa stater, men på det viset straffar man de asylsökande. Jag är inte säker på att det är rätt sätt att få dessa stater att upphöra med vad de håller på med, nämligen att trampa på de mänskliga rättigheterna inom det egna landet. Självfallet skall vi agera kraftfullt mot Rumänien och Bulgarien, men jag anser inte att detta är rätt sätt.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

Herr talman! Det står i dokumentet att länderna förbinder sig att minska viseringsformaliteter och att i möjligaste mån också överväga att minska viseringstvången och slopa viseringar länder emellan — det står naturligtvis inte i dokumentet att man är tvingad att göra detta, men att man i möjligaste mån skall överväga dessa åtgärder. Nu går vi i Sverige den andra vägen. Det är väl inte i ESK:s anda?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

Herr talman! Erling Bager har frågat utrikesministern på vilket sätt den svenska regeringen avser att agera i fråga om ett närmande mellan de baltiska staterna och Nordiska rådet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Samarbetet inom ramen för Nordiska rådet grundar sig på den nordiska samarbetsöverenskommelsen, det s.k. Helsingforsavtalet från år 1962. Det är ett samarbete mellan fem suveräna länder. Det utesluter därmed ett direkt deltagande från utomstående. De nordiska länderna har i samarbetsöverens kommelsen gjort långtgående åtaganden, vilka torde vara svåra för utomnordiska länder att uppfylla. Frågan om ett närmande mellan de baltiska republikerna och Nordiska rådet — och i vilka former ett sådant närmande skulle kunna ske — är en fråga för rådet självt att diskutera och ta ställning till. Saken har ju också blivit aktualiserad där på olika sätt. Det är därför inte en fråga för den svenska regeringen att agera i. Jag vill dock understryka att regeringens inställning till utvecklingen i Baltikum är klar, och det har vid olika tillfällen, även i denna kammare, getts uttryck för vår avsikt att utöka och utvidga kontakterna med de baltiska republikerna inom alla områden där så är möjligt.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag anser detta vara en viktig fråga, inte minst med tanke på vad som sker på andra sidan Östersjön. De estniska, lettiska och litauiska folkens kamp för sin nationella särart, sin kultur, sitt språk och sin historia väcker stor sympati och beundran runt om i världen. Statsrådets svar är hoppingivande. Vid en rundresa som jag gjorde i de tre baltiska länderna tillsammans med representanter från fyra olika politiska partier för några veckor sedan märktes ett påtagligt starkt intresse för samarbete med de nordiska länderna. Företrädare för de olika folkfronterna, de baltiska parlamenten, kulturgrupper och kyrkor har entydigt givit uttryck för att de väntar på ett svenskt initiativ när det gäller samarbete med de nordiska länderna och när det gäller former för samarbete med Nordiska rådet. Man frågade om detta med observatörstatus i Nordiska rådet kunde bli en möjlighet. Man har från flera andra håll rapporterat om samma iakttagelser. I Danmark har Anker Jörgensen för socialdemokraterna tagit initiativ för att erbjuda de baltiska länderna observatörstatus i Nordiska rådet. Tillsammans med min partikollega Lars Leijonborg har jag skrivit en motion med samma inriktning. I Sverige har också Carl Bildt föreslagit att folkfronterna i de baltiska länderna skulle inbjudas att delta i Nordiska rådets arbete som observatörer. Jag gör en positiv tolkning av viljeinriktningen i statsrådets svar. Nordiska rådet kan spela en viktig roll vad gäller kontakterna med de baltiska länderna och jag vill påpeka att regeringen ingalunda saknar möjligheter att påverka Sveriges agerande inom Nordiska rådet. Jag vill också, med tanke på vad statsrådet sade i svaret, påpeka att jag inte har förordat medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska rådet. Detta är inte möjligt med de nuvarande statuterna. Däremot vill jag gärna se någon form av utbyte: att de baltiska staterna inbjuds som gäster till Nordiska rådet eller erhåller observatörstatus där.
Herr talman! När det gäller Nordiska rådet, som är parlamentens organ, så går som sagt inte vi från Ministerrådet in för att diskutera eller lägga oss i dess arbete, vilka kontakter Nordiska rådet tar eller hur man vill utforma dessa kontakter. I Ministerrådet bereder vi nu en fråga som handlar om en riskkapitalordning för miljöinvesteringar i Östeuropa. Denna fråga är inte alls färdigbehandlad, men man har i bakgrundsarbetet sagt att detta samarbete — om det kommer till stånd — också skulle kunna komma att beröra Baltikum. Men frågan är alltså fortfarande under beredning i Ministerrådet. Inom detta område arbetar således Ministerrådet med frågor rörande miljön i Östeuropa, och i detta arbete kan vi också komma att beröra Baltikum.

Vidare underrättas vi givetvis om turistfrågorna. Man skulle kunna utveckla bättre kommunikationer med Baltikum - det borde ta någon timme att åka till Tallinn; det tar för närvarande mer än en dag. Vi diskuterar även formerna för vår officiella representation. Jag har redan nämnt miljöfrågorna i detta sammanhang. Miljöministern var nyligen i Baltikum i syfte att få till stånd ett konkret samarbete. Vi är alltså inställda på att kraftigt utvidga våra relationer med Baltikum på de områden där det är möjligt. Detta har också utrikesministern närmare utvecklat i interpellationssvar tidigare.
Herr talman! Det statsrådet nu läste upp är exempel på viktiga insatser. Jag vill också peka på vikten av att det snabbt tas initiativ på dessa områden nu när möjligheten har uppstått, nu när man kan utöka samarbetet och det är möjligt att också stärka det arbete som pågår i de baltiska länderna. Vi bör nu utnyttja denna möjlighet, och det är viktigt att vi använder de organ som finns i de nordiska länderna för att utöka detta samarbete på de områden som här har tagits upp.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skydda djur mot onödigt lidande vid transporter till och från Sverige. Bestämmelser om transport av djur inom svenskt territorium finns i den nya djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagen innehåller en allmän bestämmelse om att transportmedlet skall vara lämpligt för ändamålet. Lagens bestämmelse kompletteras av föreskrifter som finns i djurskyddsförordningen och av föreskrifter som lantbruksstyrelsen har meddelat. Den som bryter mot djurskyddslagen eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. För transport av djur utanför landets gränser finns därutöver bestämmelser i en konvention från 1968 som har ratificerats av bl.a. England och Sverige. I den stadgas exempelvis att ventilation och luftutrymme skall anpassas till transportförhållandena och vara lämpade för den djurart som transporteras. Till konventionen finns en av regeringen utfärdad tillämpningskungörelse från år 1972. I den föreskrivs att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bl.a. de angivna ventilationsföreskrifterna i konventionen kan dömas till böter, om inte gärningen är straffbar enligt brottsbalken. Hänvisningen till brottsbalken avser ansvar för djurplågeri. Beträffande utrotningshotade arter av djur finns den s.k. Washingtonkonventionen, som innehåller bestämmelser om internationell handel med bl.a. sådana djur. Till konventionen finns en tillämpningsförordning som har utfärdats av regeringen. Såväl konventionen som tillämpningsförordningen innehåller bestämmelser som rör transport av djur. Att hundar såsom skett dör under transport kan inte på något sätt accepteras, och från departementets sida tog vi omgående, när händelsen blev känd, kontakt med lantbruksstyrelsen. Frågan om det har begåtts något brott och var i så fall lagföringen skall ske är nu föremål för polisutredning. Lantbruksstyrelsen och regeringen kommer att följa utvecklingen noga. Om det skulle visa sig att bestämmelserna är otillräckliga, kommer regeringen vidta de åtgärder som behövs för att skärpa gällande regler. För handel med utrotningshotade djurarter gäller skärpta bestämmelser sedan förra året.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jordbruksministern brukar ju uppträda som en djurskyddets banerförare, och jag vill gärna göra det erkännandet att jordbruksministern har gjort en del bra insatser på detta område. Men jag hade kanske väntat mig ett något starkare formulerat svar på den här frågan. Jag menar att det som har skett visar att de bestämmelser och de regler som i dag finns är otillräckliga. Jordbruksministern säger i svaret att om det visar sig att bestämmelserna är otillräckliga, kommer regeringen att följa upp denna fråga. Jag anser att jordbruksministern borde ta initiativ till en översyn av dessa regler, eftersom de — som sagt — visat sig vara otillräckliga. Ett av problemen är nog att när lantbruksstyrelsen skall godkänna inresp. utförsel av djur är det smittskyddsenheten som har att handlägga ärendet. Man skall då ta hänsyn till bl.a. smittskydd och djursjukdomar, medan den enhet som sysslar med djurskyddsfrågor inte är inkopplad, vilket jag anser vara en brist. Jag skulle vilja komplettera min fråga: Kan inte jordbruksministern lova att man åtminstone skall se över vilka enheter inom lantbruksstyrelsen som skall vara inblandade vid avgörandet av den här typen av ärenden.
Herr talman! För ögonblicket vill jag inte dra samma slutsats som Elving Andersson, att det är fel på bestämmelserna. Det pågår ju en polisutredning om huruvida det har förekommit brott mot bestämmelserna. Jag har personligen varit i kontakt med brittiska regeringen som ser mycket allvarligt på det som har skett i Storbritannien — hundarna har ju inte dött i Sverige. Den brittiska regeringen har startat en undersökning som skall ta sikte på att utröna om brott har begåtts i Storbritannien och i så fall hur lagföringen där skall ske. Såvitt jag förstår, efter mina kontakter med brittiska regeringen, är resultatet att vänta ganska snart. Det är ju inte rimligt att, innan den svenska eller den brittiska polisutredningen är färdig, begära att man skall kunna konstatera huruvida det är fel på bestämmelserna, fel på kontrollen eller om det rör sig om ett brottsligt förfarande. Det kan vi inte gärna ta ställning till innan utredningarna är klara. Lantbruksstyrelsen, regeringen i Sverige och regeringen i Storbritannien arbetar otvivelaktigt mycket aktivt med frågan. Det finns villkor föreskrivna för transport av försökshundar, som innebär att en statligt förordnad veterinär i samband med lastningen skall besiktiga såväl hundar som burar och därvid ta ställning till om transporten kan genomföras på ett godtagbart sätt. Så har alltså inte skett i Storbritannien, men efter mina kontakter med den brittiska regeringen tycker jag att jag först vill ta del av undersökningsresultatet.
Herr talman! Det mest effektiva sättet att lösa det här problemet i Sverige är naturligtvis att vi ser till att behovet av försöksdjur drastiskt minskar genom att totalt sett minska djurförsöken och satsa på alternativ forskning. När det gäller den aktuella frågan ansökte läkemedelsföretaget Astra, mindre än en vecka efter det att den här händelsen inträffade, om att få införa en ny last med hundar från samma uppfödare i England. I avvaktan på resultatet av polisutredningen är det minsta man kan göra att se till att samma uppfödare och samma transportföretag inte anlitas. Jag undrar om jordbruksministern kan hålla med mig åtminstone på den punkten.
Herr talman! Det pågår, som sagt, just nu en polisutredning i England som är föranstaltad av en undersökningskommission och den brittiska regeringen. Jag utgår ifrån att resultaten kommer att vara helt styrande för vilken typ av uppfödare och kontroll som man kommer att kunna acceptera från såväl svensk som engelsk sida för att verksamheten med transport av försöksdjur skall kunna fortsätta. Jag håller med Elving Andersson om att arbetet bör inriktas på att minimera behovet av försöksdjur, vilket vi också verkar för under ganska stor enighet här i riksdagen.
Herr talman! Jag vill avsluta med följande synpunkt från min sida. Jag anser att man under tiden som denna utredning pågår bör se till att den uppfödare det här är fråga om blir diskriminerad, eftersom det tydligen har skett ett brott mot gällande regler. Under den tid utredningen pågår bör man inte låta denna uppfödare få en chans att upprepa sin försummelse.
Herr talman! Karin Starrin har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att kontrollera gentekniken på djur och växter. Sverige är inte som Karin Starrin påstår ett laglöst land på bioteknikens område. Genteknik på djur behandlas särskilt i den nya djurskyddslagen. Tekniken används inte i den svenska animalieproduktionen. I djurskyddslagen har vi t.ex. förbjudit att tillföra djur hormoner eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i bl.a. tillväxtbefrämjande syfte. För att ha en handlingsberedskap inhämtade regeringen riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för användning av genteknik på djur. Gentekniken kan även användas inom växtförädlingen. I svensk lagstiftning finns det flera lagar som ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att ingripa för att motverka skador som kan förorsakas av bl.a. genetiskt modifierade växter. Sedan den 1 juli i år har regeringen även på detta område inhämtat riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för användning av genteknik på växter, gentekniskt modifierade växter och gentekniskt modifierade organismer vid växtodling. Regeringen följer noga utvecklingen på området, och delegationen för hybrid-DNA-frågor skall enligt sin instruktion anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon planerad användning av hybrid-DNA-tekniken kan ifrågasättas från bl.a. etiska synpunkter. Regeringen har möjlighet att ingripa om någon inte önskvärd användning av genteknik på djur eller växter skulle förekomma. Inom jordbruksdepartementet görs nu en översyn av forskning och användning av genteknik på djur och växter. Ett av syftena med översynen är att få en genomgång av gällande lagstiftning på området och en bedömning av behovet av nya regler mot bakgrund bl.a. av den hittills snabba utvecklingen av forskningen och de nya kunskaper som den kommer fram till. När utredningen inom någon månad ger sitt förslag till kontroll av genteknik på djur och växter får regeringen ett underlag för att ta ställning till de nya kontrollformer som kan behövas i framtiden.
Herr talman! Tack för svaret, Mats Hellström. Jag måste säga att det var långt och ingående till vissa delar men samtidigt var det ett motsägande svar. På slutet sägs att det just nu görs en översyn för att utreda om den nu gällande lagstiftningen verkligen täcker de olika svåra frågor som ligger framför oss och som vi har att ta ställning till. Det har förekommit sådant som tyder på att detta är allvarliga frågor. Energiministern har uttalat att genrevolutionen är här. Vi måste nu bestämma oss för hur vi skall förhålla oss till den. Jag vill därför understryka kravet på ett förbud mot frisläppande av gentekniskt förändrade organismer i naturen. Jordbruksministern säger i sitt svar att det finns ett förbud i nu gällande lagstiftning. Jag vill då fråga: Var? I vilken lag finns förbudet? Anser jordbruksministern att han har den makt och den myndighet som behövs för att verkligen sätta stopp för frisläppandet av förändrade organismer i naturen? Vi kan börja med detta för att senare återkomma till frågan om djuren.
Herr talman! Karin Starrin säger beträffande svaret att det rör sig om två olika inriktningar. Det är dock inte särskilt ovanligt att man har en lagstiftning och regler i samhället, men vill se huruvida man måste ändra reglerna inför framtiden. Med de bemyndiganden som regeringen har skaffat sig för att kunna ingripa när det gäller genteknik på växter och djur och mot bakgrund av den kunskap som hybrid-DNA-delegationen har om den forskning som nu pågår, har vi de instrument som behövs för att vi skall kunna hantera situationen i dag. Det är självfallet svaret. Den ansökan som t.ex. gjordes om genförändrad raps i Hilleshög i våras, som behandlades av hybrid-DNA-delegationen, gick att hantera med den rådande gamla växtskyddslagen. Jag menar inte att det är tillräckligt för framtiden. Det kan vara så. Den utredning som om en månad kommer att offentliggöras inom vårt departement kommer kanske att visa att med de tillämpningar man kan ha i framtiden behöver vi andra instrument. Regeringen skall naturligtvis lägga fram förslag till riksdagen om sådana instrument, när vi har resultatet av den utredning som är klar om bara någon månad.
Herr talman! Jordbruksministern tar upp att det har getts ett bemyndigande till regeringen efteråt, t.ex. efter ansökan från Hilleshög. Anser jordbruksministern att det räcker med det bemyndigandet? Vilken lagtext och vilken tillämpning åberopar man som stöd? Den frågan tycker jag är ganska svår. Man kan ge ett bemyndigande, men bemyndigandet måste ändå knytas till någonting, till vissa riktlinjer som vi är angelägna om skall gälla i vårt land i dag. Vilken tillsynsmyndighet kan åberopas om några förändringar måste ske eller någon kontroll måste utföras? Vad kan utgöra skäl för att regeringen skall kunna ingripa?
Herr talman! Skälet är det bemyndigande som riksdagen har givit regeringen att från den 1 juli i år utfärda föreskrifter om behov skulle föreligga. Hybrid-DNA-delegationen är det organ som har överblicken och som skall anmäla till regeringen om den anser att det förekommer forskning, tillämpningar eller experiment som man borde ingripa mot på det här området. Det beror dock helt på vilken typ av fråga det gäller. Vi har olika lagstiftningar. När det gäller den gamla växtskyddslagen kan t.ex. växtsortnämnden bli aktuell. Om det t.ex. skulle gälla tillstånd att importera gentekniskt förändrat utsäde som skall säljas i Sverige, är det ett fall för växtsortnämnden. Det kan således handla om en rad olika myndigheter.
Herr talman! Vi i centerpartiet anser inte att det här räcker. Vi vill kunna följa den nya tekniken genom en övergripande lagstiftning som skall täcka in de stora nya problemen med att vi överför gener och på så sätt skapar nya liv. Vi hoppas verkligen att vi får den översiktliga, stora ramlag som i sin tur naturligtvis kan täcka in det som jordbruksministern här pekar på. Jag skulle också gärna vilja be om en kommentar till det beslut som EG har fattat om att det skall bli svårare att förbjuda genmanipulerade organismer i EG-länder. Om sådana organismer är tillåtna i några länder, måste således EG tillåta dem. Vad har jordbruksministern för kommentar till detta? Är inte detta oroväckande?
Herr talman! Det pågår i dag en process inom EG som inte på något sätt är avslutad. Jag talade senast i lördags med företrädare för Västtysklands regering om de här frågorna. För Västtysklands del räknade man med att planera för en lagstiftning år 1991. Såvitt jag förstår diskuteras dessa frågor i hög grad inom EG, och det diskuteras på vilket sätt man skall skärpa bestämmelserna. Jag har i varje fall förstått den västtyska regeringens uppfattning på det sättet. Karin Starrin efterlyser vidare en heltäckande och övergripande lagstiftning. Jag har sagt att om en månad offentliggörs en utredning som förhoppningsvis kommer att ge oss underlag för en sådan bedömning. Det vore fel att i förväg säga att en lag skall reglera all genteknik. Gentekniken medför ett snabbare förfarande för växtförädling och avelsarbete. Det arbetet har förekommit under hundratals år. Tekniken gör att arbetet nu kan ske mycket snabbare. Det finns etiska aspekter när det gäller vissa tillämpningar, och det finns risk för spridning i naturen. Det är inte otänkbart att man kan komma att behöva flera olika lagkomplex.
Herr talman! Vi från centern är angelägna om att betona att vi naturligtvis vet hur vi kan och vill tillämpa den nya tekniken. Att den nya tekniken är överförbar till växter, djur och människor kan i sin tur innebära att vi behöver olika, separata lagstiftningar. Vi kan dock vara överens om huvudsyftet, att vi måste ha en lagstiftning som talar om åt vilket håll vi vill att utvecklingen skall styra oss, så att inte tillämpningen tvärtom fortskrider under ett antal år, innan vi upptäcker att stora risker är förenade med manipulation av liv, som det faktiskt är fråga om. Jag välkomnar en samlad, övergripande lagstiftning.
Herr talman! Under den här korta repliktiden skall jag försöka att exemplifiera vad jag menar. Delar av de frågor som Karin Starrin tar upp är utpräglat etiska. Dessa frågor skall riksdagen fatta beslut om och så har också gjorts. Det gäller t.ex. vår syn på hur man förändrar djurs och människors liv, det som exempelvis rör mitt ansvarsområde djurskyddslagen. Andra aspekter handlar mera om en riskbedömning när det gäller miljön och att inte organismer sprids och åstadkommer miljöskador. Det är mycket tänkbart att dessa frågor skall hanteras på olika sätt i lagstiftningen. Jag vill i varje fall inte utesluta det, innan jag har sett utredningen.
Herr talman! Det skall bli mycket intressant att få se utredningen. Vi hoppas verkligen att den ger oss den här översynen så att vi får veta om vi har olika lagar i dag som ändå täcker huvudsyftet att vi skall veta vart den nya utvecklingen är på väg.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig när regeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder mot importen av rågvete. Rågvete är i dag bundet i GATT till s.k. nolltull, vilket innebär att Sveriges gränsskydd i dag inte omfattar rågvete. Rågvete kan därför importeras utan att någon införselavgift behöver erläggas. Eftersom rågvete är ett relativt nytt spannmålsslag har Sverige i dag en lucka i gränsskyddet och därmed kan det uppstå problem, eftersom billigt rågvete kan importeras och konkurrera ut inhemskt producerad spannmål. Tidigare har importen varit mycket begränsad och har i huvudsak varit avsedd för växtförädlingsändamål. I höst har dock importen till Sverige ökat. Den importerade varan är avsedd för foderändamål. Sammanlagt är utbudet av rågvete på världsmarknaden mycket litet, eftersom den totala odlingen i världen fortfarande är mycket begränsad. Det förhindrar emellertid inte att importen till Sverige ändå kan bli relativt omfattande och vålla problem för den svenska spannmålsproduktionen. Åtagandena enligt GATT-avtalet innebär att Sverige inte har frihet att införa gränsskydd för en produkt, i det här fallet rågvete, utan att frågan först blir föremål för en förhandling i GATT. När en sådan förhandling sker skall en höjning av gränsskyddet för en vara kompenseras genom en motsvarande sänkning av gränsskyddet för en annan vara. I de nu pågående handelsförhandlingarna i GATT, den s.k. Uruguayrundan, står jordbruket med som en mycket viktig punkt på dagordningen. I Punta del Este-överenskommelsen från 1986, som är utgångspunkten för de pågående förhandlingarna, enades de deltagande länderna bl.a. om att liberalisera handeln, förbättra konkurrenssituationen genom ökad disciplin vid tillämpningar av GATT:s regelverk och en gradvis neddragning av stöd och skydd till jordbruket. Punta del Este-överenskommelsen innebär att de deltagande länderna bl.a. åtagit sig att särskilt undvika handelspolitiska åtgärder som strider mot GATT-avtalet samt att reducera tidigare gjorda åtgärder som strider mot detta avtal . I april 1989 enades de deltagande länderna om utgångspunkterna för de fortsatta förhandlingarna på bl.a. jordbrukets område. I överenskommelsen ingick ett åtagande om att nu gällande stödoch skyddsnivåer inom jordbrukssektorn inte får överskridas. Vidare får tullar och icke-tariffära handelshinder för jordbruksprodukter inte höjas eller utvidgas till nya produkter. Jordbrukssektorn är således föremål för en stor uppmärksamhet vid GATT-förhandlingarna, och deltagarländerna har åtagit sig relativt långtgående åtgärder inom ramen för de pågående förhandlingarna. Att nu ensidigt ta upp frågan om rågvete skulle strida mot Sveriges åtaganden i GATT och ge betydande negativa effekter i förhandlingsrundan. Sverige kan inte i dag ensidigt fatta beslut om att införa gränsskydd för rågvete. Jag är medveten om de problem som en rågveteimport kan förorsaka och enligt min mening bör ett gränsskydd upprättas även för rågvete. Som jag nyss nämnde har de deltagande länderna enats om utgångspunkterna för de fortsatta GATT-förhandlingarna på jordbrukets område. Vid dessa förhandlingar kommer bl.a. olika metoder att anpassa stöd och skyddsåtgärder att diskuteras. Inom ramen för dessa förhandlingar är det min avsikt att aktualisera frågan om rågvete, så att ett gränsskydd så snart som möjligt kan upprättas även för rågvete. Då Lennart Brunander, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Sven-Olof Petersson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Som jordbruksministern nämner är det en relativt ny företeelse att vi importerar rågvete till Sverige. Det hela rör sig egentligen inte om några små kvantiteter. Tusentals ton har faktiskt redan passerat in över gränserna. Enligt uppgifter lär mer vara på väg. En del uppgifter talar om 20 000-25 000 ton och t.o.m. om ännu större kvantiteter. Det är anmärkningsvärt att denna import sker samtidigt som vi producerar för mycket spannmål och för en diskussion om att vi har överskott på jordbruksmark och producerar för mycket livsmedel och givetvis för mycket fodersäd. 20 000-25 000 ton motsvarar en areal av ca 5 000-6 000 ha åkermark. Det är inga försumbara kvantiteter, utan det är fråga om stora arealer. Vi har också noterat att det i importen har funnits ett stort inslag av foderkorn, som är reglerat med införselavgifter. Därför är det egendomligt att blandad spannmål tillåts passera in över gränserna. Vi noterar också att det i dessa partier kan finnas stor risk för införsel av flyghavre. Flyghavre är ju inget som vi accepterar i Sverige. Rågvetet omfattas inte av gränsskyddet. Det kan alltså importeras helt utan några införselavgifter. Sverige är faktiskt unikt i detta sammanhang. I EG och övriga nordiska grannländer klassas rågvete i dag som övriga spannmålsslag och beläggs då med införselavgifter. Jag är glad över att jordbruksministern är medveten om de problem som denna import kan förorsaka. Jag förväntar mig ett raskt och aktivt handlande för att råda bot på detta bekymmer.
Herr talman! När det sägs att Sverige är ensamt om problemet, beror detta på vad man har bundit i tullskyddet. Detta utgör en begränsad import i förhållande till det som är en av de stora frågorna i GATT-förhandlingarna. EG har en stor lucka när det gäller foderimport från USA. Här finns det stora områden där Sverige har skydd och införselavgifter. EG har alltså inte det, utan man får importera mycket stora mängder billigt foder från USA. Hur detta skall återbalanseras är en av de stora frågor som EG tar upp i dessa förhandlingar. Det är en annan fråga än den som vi diskuterar, men den har en betydligt större omfattning. Denna typ av problem är ingalunda unikt för Sverige. EG:s problem är mycket större.
Herr talman! Produktionen av det rågvete vi importerar sker huvudsakligen i Polen. Det är alltså polskt rågvete vi importerar. Det befaras då att det rågvete som vi importerar, med tanke på de miljöproblem vi vet förekommer i Polen, kan ha oacceptabelt höga halter av tungmetaller och liknande. Såvitt jag har förstått håller man på att undersöka detta. Det är viktigt att man kontrollerar kvaliteten på denna typ av foderråvara. Konsumenten, den enskilda människan, som skall äta det kött och fläsk som har producerats med hjälp av detta rågvete måste också veta vad foderråvaran innehåller och kvaliteten på den. Vi har i Sverige strikta bestämmelser i vad gäller kemikalierester och liknande i spannmål och de växter som används för konsumtion. Det är mycket viktigt att vi passar på att se vad denna import innehåller, så att vi inte importerar rester av kemikalier och liknande som inte accepteras i Sverige.
Herr talman! Eftersom det rör sig om vissa foderspannmål, är det lantbruksstyrelsen som skall kontrollera detta. Styrelsen har också kontrollerat laster av rågvete. Man har då funnit spår av mjöldryga som ligger långt över de gränsvärden vi har i Sverige. Jag utgår från att lantbruksstyrelsen naturligtvis kommer att följa upp denna typ av import, lika väl som all annan import, med hänsyn till just de bestämmelser vi har i Sverige och ställer på de svenska producenterna när det gäller hälsoaspekterna.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag överväger i syfte att begränsa rätten för den som dömts för djurplågeri att senare åter ha djur och speciellt de djur eller djurslag som utsatts för misshandeln. Jag vill hänvisa till det svar i samma fråga som jag gav Martin Olsson den 28 april i år. Jag vill upprepa att det inte råder något tvivel om att djurskyddslagen ger stöd för att meddela förbud mot att ha hand om djur eller visst slag av djur för den som allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur eller har misshandlat ett djur. Att förbjuda en person att inneha t.ex. hund är inte att betrakta som ett straff för en begången gärning. Bestämmelsen tar i stället sikte på att skydda djuret. När domstol bedömer att en person skall förbjudas att inneha djur, eller visst slag av djur, skall således djurets bästa vara vägledande för bedömningen. Kammarrätten har i det i frågan aktualiserade målet gjort bedömningen att övervägande skäl talar för att en så ingripande åtgärd som ett förbud att ha hand om hund inte skall tillgripas. Domstolen har således gjort denna bedömning i ett enskilt fall. Det ankommer inte på regeringen att lägga synpunkter på och kommentera avkunnade domar som rör enskilda händelser. Däremot kommer vi, liksom lantbruksstyrelsen och det vid lantbruksstyrelsen inrättade rådet för djurskydd, noga att följa den praxis som kommer att utvecklas i djurskyddsfrågor. Enligt den nya djurskyddslagen finns i denna fråga hittills bara en dom att utgå från. Om praxis kommer att utvecklas i strid med lagens intentioner får regeringen överväga att ta lagens regler under omprövning. Då Martin Olsson, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Elving Andersson i stället fick delta i överläggningen.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
Som jordbruksministern mycket riktigt säger var denna fråga uppe i en frågestund den 28 april i år. Jordbruksministern sade då: ”Om praxis utvecklas i en riktning som inte stämmer överens med de intentioner som ligger till grund för den nya djurskyddslagen får regeringen överväga att föreslå riksdagen den skärpning av lagen som eventuellt kan behövas.” Nu hänvisar jordbruksministern i det föreliggande svaret till kammarrättsdomen och hävdar att det bara är fråga om en dom och att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser. Den 13 juni i år vägrade regeringsrätten att göra en prövning av detta ärende. I och med det utslaget i regeringsrätten tolkar jag att praxis är fastlagt. Det är genom regeringsrättens utslag som praxis läggs fast. Anser jordbruksministern att denna praxis är i överenstämmelse med djurskyddslagens intentioner?
Herr talman! Jag anser inte att jag kan göra den tolkning som Elving Andersson har gjort, och jag kan inte som statsråd kommentera vare sig regeringsrättens utslag eller kammarrättens dom. Det tror jag att Elving Andersson är helt på det klara med. Det får jag helt enkelt inte göra. Det är ett fall som har bedömts där en dom har avkunnats, det sade jag redan den 28 april. Jag sade då att praxis handlar mer än om bara denna dom som man övervägde att överklaga. Jag menar att om praxis utvecklas så att vi finner att den strider mot lagens intentioner, skall vi självfallet skärpa och ändra lagen. Men vad jag hoppas är att det inte blir mycket praxis. Jag hoppas att det inte skall bli fler fall av djurmisshandel. Jag hoppas att den starkt ökande debatten om djurskyddets betydelse som pågår skall leda till att också de otäcka utslag av misshandel som vi har sett i olika sammanhang skall minska. Men om det ändå skulle förekomma misshandel och om liknande tragiska situationer skulle uppstå igen, skall givetvis den praxis som eventuellt kan utvecklas hos domstolarna, om den avviker från intentionerna, leda till förändringar av lagen.
Herr talman! Den sista förhoppningen som jordbruksministern ger uttryck för delar jag självfallet, och det tror jag att de flesta människor gör. Men om jag förstår jordbruksministerns svar rätt menar han att förhållandet på inget sätt har förändrats genom att regeringsrätten nu har prövat denna kammarrättsdom. Det är i detta sammanhang som vår syn skiljer sig åt. Det är ju genom att de högsta rättsinstanserna i landet, i det här fallet regeringsrätten, antingen medger prövning av ett ärende och rättar till underrätternas domslut eller, som i detta fall, inte medger prövning och indirekt säger att kammarrättens dom var riktig som praxis utvecklas. Detta fall har prövats så långt som det är möjligt. Jag menar därför att praxis har utvecklats.